Herr talman! Det var ett något dunkelt uttalande som Torsten Gustafsson gjorde när han sade att han räknade upp alla de svaga i samhället som centerpartiet slår vakt om. Det var inte detta saken gällde, utan det var följande enkla fråga: Berörs de handikappade av urholkningen av basbeloppets värdesäkring? Berörs de, eller berörs de inte? Alla vet ju att handikappersättningen är reglerad med basbelopp. Och det jag frågade var på vilken grund uttalandet från statsministern byggde. Jag hoppas att jag nu kan få ett besked från Torsten Gustafsson, som här uppträder som vapendragare åt Thorbjörn Fälldin och går i god för hans heder, att han på denna punkt kan ge ett besked. Ingen har någonsin hävdat att det ligger ett egenvärde i att den offentliga sektorn sysselsätter människor. Om människorna hade funnit en alternativ, Nr 29 produktiv sysselsättning inom industrin, så hade det naturligtvis varit bra. Torsdagen den Det enda jag försökte få Torsten Gustafsson att inse var följande. Den stora 20 november 1980 sysselsättningsökning under den borgerliga regeringsperioden som ni skryter över beror på den sektor som ni nu tänker bekämpa genom att ta ifrån kommunerna deras pengar. Det är denna sektor som faktiskt har svarat för sysselsättningsökningen. I framtiden kommer sysselsättningsökningen att bli beroende av var man kan få fram nya industrijobb. Jag räknade upp ett antal län som redan har en hög arbetslöshet och där nya kriser väntar i företag efter företag. Jag uppmanar Torsten Gustafsson att tala med landstingsmän och kommunalmän i dessa län och kommuner som nu tvingas att införa nyanställningsstopp och avstå från insatser inom vårdoch utbildningssektorn. Vart skall de arbetslösa som redan finns ta vägen? Och vart skall de ta vägen som ytterligare kommer att friställas under den lågkonjunktur som vi nu går in i? Det var detta saken gällde, inte att alla människor till varje pris skall sysselsättas i den offentliga sektorn. Då Torsten Gustafsson, Eric Enlund och Ola Ullsten lovar full sysselsättning, skall de också få stå vid det löftet. Men ge då åtminstone något besked om hur ni tänker infria löftet. När folk redan är arbetslösa, då är det för sent.
Herr talman! Vad jag har sagt är att vi f. n. upprätthåller sysselsättningen mycket bra och att vi har gjort det ända sedan regeringsskiftet 1976. Jag tror inte att Kjell-Olof Feldt kan förneka det. Jag har vidare sagt att strävan måste gå ut på att bibehålla en hög sysselsättning. Och hittills har arbetslösheten under den nuvarande regeringen inte kommit upp i så höga tal som under det socialdemokratiska regeringsinnehavet åren 1971 och 1972. Då skall vi komma ihåg att situationen vid den tiden inte var så kärv som den är i dag. När det gäller kommunerna tillhör jag en av de få riksdagsmän som faktiskt försöker att följa det praktiska arbetet i en kommun. Jag vet därför att det är stora bekymmer i kommunerna. Det kommer ständigt krav på att vi skall anställa fler — det är riktigt. Vårdsidan är ju tung, och det behövs fler anställda. Vi har hittills kunnat tillgodose dessa krav, men vi finner nu att vi måste inrikta den framtida politiken på exporten och på hemmamarknadsindustrin för att vi skall kunna klara våra balansproblem. Det skulle vara intressant att höra vad Kjell-Olof Feldt annars har för recept för hur vi skall komma till rätta med dessa. När det gäller de handikappade tror jag att vi kan säga att den nuvarande regeringen väl har slagit vakt om dem. Frågan gällde ju om de berördes av indexregleringens ändringar. Kjell-Olof Feldt vet dock att vi i finansutskottet f.n. behandlar ett yttrande i denna fråga till socialförsäkringsutskottet. Jag vill för min del lämna frågan öppen till dess jag har trängt in i den närmare.

Herr talman! Alla som lyssnat på den här debatten har ju fått klart för sig, att som vanligt har meningarna starkt brutit sig mellan regeringspartierna å ena sidan och oppositionspartierna å den andra. Visserligen har vi så småningom nått därhän, att även socialdemokraterna i dag är beredda att medge att de svårigheter som Sveriges ekonomi brottas med har djupare orsaker än den — för att citera socialdemokraterna — urusla politik som regeringen bedrivit under de gångna åren. Men då det gäller att komma till rätta med problemen är åsiktsmotsättningarna i dag om möjligt mera fastlåsta än de har varit tidigare. Det finns därför, herr talman, alla skäl för oss här i Sverige att studera vad som händer utanför våra gränser. Är det till äventyrs så, att andra länder brottas med samma slags problem som vi gör? Då borde det ligga i vårt intresse att försöka få all den ledning som kan stå oss till buds av vad som sker eller vad som skett där ute och att så långt som möjligt försöka tillgodogöra oss de erfarenheter som man vunnit. Och i vart fall borde sådana studier vara ägnade att nyansera debatten. Om samma händelseförlopp och kristendenser kan iakttas i socialdemokratiskt styrda länder som i det borgerligt styrda Sverige, kan ju våra problem rimligen inte bero enbart på att regeringen här är borgerlig och bedriver en borgerlig politik. Någon gemensam nämnare måste ju i så fall finnas. I andra sammanhang brukar som bekant socialdemokraterna långt ifrån vara obenägna att söka sig ut i världen. Vem minns inte attackerna mot exempelvis Storbritannien då Edward Heath styrde landet? Sedan blev det tyst då Harold Wilson och James Callaghan trädde till, för att bli än mera högröstat när den person som den socialdemokratiske partiledaren haft den goda smaken att kalla ”den där högertanten” tog över. Mest har det i övrigt varit Sydostasien och Sydamerika som socialdemokraterna intresserat sig för, och mindre den ekonomiska politik, de problem och de åtgärder på det samhällsekonomiska fältet som förekommer och vidtas runt om i Europa, bl.a. i socialdemokratiskt styrda länder. Men nog borde, herr talman, socialdemokraterna och deras ledning genom besök och samtal med egna politiska meningsfränder utanför våra gränser kunna samla behövligt material för debatten om fortsatt välstånd, om arbetslöshet, om inflation, om skatternas inverkan på tillväxt och produktion. Socialdemokraterna skulle själva ha åtskilligt att vinna på att inhämta sådana erfarenheter. Det skulle debatten här i riksdagen säkerligen också ha, och inte minst förtroendet för politikerna — de må befinna sig i opposition eller i regeringsställning — om en på detta sätt berikad information skulle kunna sändas ut till våra väljare. Ett allvarligt samtal, Kjell-Olof Feldt, exempelvis med Harold Wilson, James Callaghan, Denis Healey eller Michael Foot i Storbritannien skulle nog ha utgjort en mycket värdefull påminnelse om att det var just Nr 29 socialdemokrater som tvingades gå till Internationella valutafonden för att få Torsdagen den stöd för Storbritanniens ekonomi. Det var socialdemokrater som skar 20 november 1980 kraftigare i de offentliga utgifterna än vad t.o.m. Margaret Thatcher hittills gjort. Det var socialdemokrater som såg arbetslösheten stiga till nivåer som dittills aldrig skådats i Storbritannien. Och dessa socialdemokrater gjorde detta därför att de inte hade något val. De var helt enkelt tvingade att handla som de gjorde. Ett samtal med socialdemokraten Helmut Schmidt i Västtyskland skulle säkerligen också vara rätt klargörande för svenska socialdemokrater. Schmidt har obestridligen, tillsammans med Hans-Dietrich Genscher, fört en framgångsrik politik, även om också den nu börjar glappa en aning. Man talar som bekant just nu om att Västtysklands välfärdsekonomi angripits av någonting som har börjat kallas för ”den svenska sjukan” eller ”den svenska välfärdssjukan”. En pratstund med partivännen Anker Jörgensen i Köpenhamn, Kjell-Olof Feldt, skulle förvisso också vara intressant. Anker Jörgensen lägger ju nu fram sparprogram på sparprogram, och danska socialdemokrater bekänner öppet att det kommer att krävas åtskilliga år av direkta, stora reallönesänkningar och en drastisk begränsning av den kommunala expansionstakten, innan de problem klarats upp som en tidigare äventyrlig politik har framkallat. En visit i Oslo hos Odvar Nordli skulle ytterligare berika vetandet och förhoppningsvis dämpa hemmaaggressiviteten hos socialdemokraterna. Den socialdemokratiska norska regeringen lade för bara några veckor sedan fram ett budgetförslag med skattesänkningar och stimulansåtgärder åt näringslivet som många inom norska LO betecknade som en Gösta Bohman-budget. Eller studera Finland. Jag fick själv under ett besök för några veckor sedan höra den socialdemokratiske handelsoch industriministern Ulf Sundqvist öppet förklara inför en stor församling att en av orsakerna till att Finland haft det rätt hyggligt i ekonomiskt hänseende under de senaste två åren var att man inte gjort de misstag som den socialdemokratiska regeringen i Sverige gjorde sig skyldig till under överbryggningsåren 1974-1976. Det var bara i kraft av en målmedveten åtstramningspolitik, sade Ulf Sundqvist, som Finland lyckats komma i takt och kunnat utnyttja de senaste årens konjunkturutveckling. Det finns också, herr talman, länder som inte är socialdemokratiskt styrda. Man finner obestridligen där samma tendenser som dem vi möter här i Sverige. Man finner i budgetförslag efter budgetförslag samma strävan deklareras, att det är de offentliga utgiftsstegringarna — som ändå inte gått lika långt som i Sverige — som nu måste angripas för att man skall få bukt med inflationen, stimulera produktionen och produktiviteten och klara av arbetslöshetens problem. Den västerländska världen i sin helhet kämpar alltså — med de upprepade oljeprisstegringarnas destruktiva effekter bakom sig — med samma slags problem som vi har här i Sverige. Detta kan inte rimligen vara Kjell-Olof Feldt obekant, och det skulle vara hälsosamt och 65 nyttigt om det någon gång gjordes en erinran om detta här i Sveriges riksdag som kunde gå ut till svenska folket. EG-kommissionen lade för bara någon vecka sedan fram en årsrapport för åren 1980-1981. Krafterna skall, heter det i den här rapporten, inriktas på aktiv inflationsbekämpning, en reduktion av oljeimporten och en förbättring av funktionsdugligheten i medlemsländernas ekonomier — och på den punkten är vi nog överens. I rapporten sägs vidare att skatter och offentliga utgifter måste utformas så, att produktiva investeringar främjas. I gengäld måste den offentliga konsumtionen, subventioner och transfereringar hållas tillbaka. Riskkapitalet skall vitaliseras. För de länder som har de största bytesbalansunderskotten, låga vinster i näringslivet och stigande arbetslöshet rekommenderas sänkta reallöner. Herr talman!

Våra problem på tröskeln till 1980-talet är inte desamma som mötte det begynnande 1960-talet eller 1970-talet. Och ju snabbare vi inser vad 1980-talet kräver av oss alla, desto större möjligheter har vi att länka in utvecklingen i riktiga banor, att lösa problemen och att begränsa motsättningarna mellan olika grupper i vårt land. För att kunna åstadkomma detta behövs information och upplysning om orsaker och orsakssammang, om varför det blev som det blev och vad som måste göras för att förhindra en upprepning av begångna misstag och för att vrida det hela rätt igen. Och då kan vi inte betrakta Sverige som en liten isolerad ö, avskild från omvärlden. Man kan inte heller — som socialdemokraterna — bortse från alla realiteter och sprida en falsk förkunnelse om att Sveriges svårigheter föddes hösten 1976, när väljarna vände sig från socialdemokraterna och till de tre borgerliga partierna. Verkligheten är faktiskt en helt annan, och jag vågar påstå att socialdemokraterna vet detta. För några veckor sedan besöktes Sverige av norrmannen Kjeld Andersen, som Kjell-Olof Feldt säkert känner. Han har i omkring 20 år varit högste chef och ansvarig för konjunkturanalyserna inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling — OECD alltså — i Paris. Han vet mer än de flesta vad han talar om. Och därför var hans kartläggning av Sveriges problem särskilt intressant. Han talade på Bankföreningens 100-årsjubileum. Kjeld Andersen frågade sig varför det gått så mycket bättre för Västtyskland och Österrike än för Sverige under 1970-talet, varför bruttonationalprodukten i Sverige efter de första oljeprishöjningarna steg med bara 10-11 26, medan motsvarande siffror i Västtyskland var 15 96 och i Österrike 20 26. Varför, frågade han, ökade industriproduktionen i Sverige med bara 2,5 26, när motsvarande siffror i Västtyskland och Österrike var 10,5 96 resp. 18 96? Varför var produktiviteten — dvs. industriproduktionen per timme — i Sverige bara 16 96, medan den var 34 90 i Västtyskland? Kjeld Andersens förklaring var densamma som den som jag har försökt redovisa här i kammaren och i finansplan efter finansplan, nämligen att den svenska offentliga sektorn — inkl. inkomstöverföringarna — växt väsentligt mycket snabbare än i andra länder. Omkring 65 20 av vår bruttonationalprodukt täcks som bekant av den offentliga sektorns utgifter. Motsvarande siffror för Västtyskland och Österrike är bara 44-45 26, 20 procentenheter lägre än i Sverige. Den offentliga sektorns utgifter har sedan 1973 inte bara lagt beslag på hela ökningen av vår bruttonationalprodukt utan på 10 96 mer än tillväxten. Motsvarande tal var för Västtyskland en tredjedel och för Österrike en fjärdedel av bruttonationalproduktens ökning. I Västtyskland och Österrike har sysselsättningen i industrin stigit under de senaste åren. I Västtyskland svarar den nu för 35 90 av det totala antalet sysselsatta, medan den i Sverige under hela 1970-talet har sjunkit med nära 100 000 personer. I dag motsvarar antalet i industrin arbetande i Sverige bara 20 90 av den totala sysselsättningen mot, som jag nyss nämnde, 35 96 i Västtyskland. Och gentemot de socialdemokratiska angreppen mot den s.k. högertanten i Storbritannien borde Kjeld Andersens framförda förmodan tjäna som en nyttig tankeställare, nämligen att den snabba ökningen av de offentliga utgifterna under en lång period jämte en löneledande offentlig sektor var det som knäckte den brittiska ekonomin. Inte mindre intressant borde den paradox vara som Kjeld Andersen — liksom jag själv i så många sammanhang -— brukat föra fram, nämligen att låga nominella löneavtal leder till en större ökning av reallönen än höga sådana avtal. Ju mera pengar man avtalar sig fram till, desto mindre pengar blir det alltså att köpa för — i varje fall i den svenska ekonomin. När socialdemokraterna nu i sin motion vägrar att göra några besparingar då det gäller inkomstöverföringar från stat och kommun till enskilda hushåll, blundar de med båda ögonen för att inte mindre än två tredjedelar av statsbudgetens utgifter består av transfereringar. Det är därför helt omöjligt att göra de besparingar som vår samhällsekonomi kräver utan att också beröra transfereringssidan. När man säger nej till minskade inkomstöverföringar, blir den oundvikliga konsekvensen höjda skatter. Och sådant har vi sannerligen fått nog av i Sverige. Skattetrycket, skattesystemet som sådant, marginalskatterna och bidragssystemet, allt i förening, är ju en av de viktigaste förklaringarna till att tillväxten i Sverige under hela 1970-talet legat långt under motsvarande ökning i andra länder, till att också produktionen blivit lägre och att produktiviteten och effektiviteten i hela ekonomin sjunkit. Allt detta bekräftas av Kjeld Andersen. Det är självfallet bra — säger han — att bygga ut den sociala tryggheten och öka den offentliga servicen. Men detta måste ske i en takt som icke hotar att såga av den gren som välfärdsstaten sitter på. Och det är det som har skett i Sverige. Den offentliga sektorn, framför allt kommunerna, har utvecklat en dynamik som har försvårat industrins expansion. — Allt enligt Kjeld Andersen. Från den enskilda kommunens synvinkel, säger han, kan detta vara förklarligt. Men från nationell synpunkt kan det vara katastrofalt. Därför måste den kommunala utgiftsexpansionen begränsas genom centrala ekonomisk-politiska mekanismer, som t.ex. skattetak eller skatteoch lånestopp. —- Fortfarande allt enligt Kjeld Andersen. Men ingenting av detta vill socialdemokraterna höra talas om. Transfereringarna skall inte röras. Socialdemokraternas besparingar uppgår till knappt en tredjedel av vad regeringen har föreslagit. Den kommunala expansionen får inte attackeras. Skatterna skall höjas. Kjeld Andersens recept är alltså detsamma som den svenska regeringens. Självfallet inte därför att vi på något sätt skulle ha samordnat vårt tänkande utan därför att receptet är konsekvent och i harmoni med den ekonomiska politik som förs i vår omvärld. Den relativa storleken av den offentliga sektorn måste reduceras. Då följer mycket av sig självt, säger Kjeld Andersen. Det krävs en industriell expansion. Näringslivets konkurrenskraft måste förbättras, industriinvesteringarna stimuleras och energipolitiken aktiveras. Och — detta sagt inte minst med tanke på påståendet om att den borgerliga regeringen har övergivit målet om full sysselsättning — arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en bättre metod än ökad offentlig sysselsättning, om man vill på sikt garantera välståndet och just sysselsättningen. Sverige har — påminner Kjeld Andersen till sist — visat sig kunna reda upp svåra situationer i det förflutna. Han pekar på de många starka kort som vårt land har, och det har vi obestridligen, för att klara upp sina svårigheter: högre levnadsstandard än flertalet andra länder, en av världens mest moderna och teknologiskt avancerade industrier och en upplyst fackföreningsrörelse. Man måste emellertid komma därhän — detta är hans slutsats — att den sociala utvecklingen uppfattas som en funktion av ekonomisk tillväxt och icke som en ersättning för ekonomisk tillväxt. Herr talman! Mot den här bakgrunden tycker jag att man har rätt att fråga sig vilket alternativ det är som de svenska socialdemokraterna har att komma med. Hur vill socialdemokraterna egentligen föra ut Sverige ur krisen och komma in på balansens smala väg? Det är mot den bakgrunden självfallet med stort intresse som vi har studerat den socialdemokratiska mycket ordrika motionen. Vi har tagit del av vad som står där och även dragit slutsatser av vad som inte står där. Och man kan då konstatera, Kjell-Olof Feldt, att den kvartalspolitik — jag använder det ordet — som där presenteras och som socialdemokraterna faktiskt har bedrivit under de förflutna fyra åren i oppositionsställning, den är ingenting som kan återställa Sveriges ekonomiska styrka, ge trygghet och sysselsättning åt våra medborgare. Jag fäster mig alldeles särskilt vid att socialdemokraterna nu än en gång vågar vidhålla, att allt i stort sett var bra hösten 1976. Där fanns förvisso problem — säger man blygsamt — till stor del sammanhängande med påverkan från utlandet. Men, anför socialdemokraterna, ”Sverige hade, till skillnad från flertalet övriga industriländer, i stort sett framgångsrikt klarat den svåra Nr 29 kris som följde efter de stora oljeprishöjningarna 1973-1974. Den svenska Torsdagen den ekonomin stod väl rustad inför framtiden med starka statsfinanser, en 20 november 1980 nettofordran gentemot utlandet, låg arbetslöshet och en väl utbyggd I sådana ordalag beskriver alltså socialdemokraterna fortfarande den svåraste akuta kris Sverige har haft under efterkrigstiden. Så beskriver de alltså ett läge kännetecknat av sjunkande produktion och produktivitet, förlorad konkurrenskraft, minskande marknadsandelar, stigande inflation, ökad arbetslöshet och nedläggningshot för företag och hela branscher. Jag undrar vad konsumentverket skulle säga om ett sådant framställningssätt. Med denna argumentation i botten har socialdemokraterna sedan under de förflutna åren bedrivit sin Motvalls-kärring-politik. När regeringen förde en expansiv politik ville socialdemokraterna ha åtstramning. När vi stramade åt ville socialdemokraterna ha expansion. När vi devalverade var också detta fel. När vi sänkte löneskatten ville socialdemokraterna höja. När vi föreslog sänkta skatter föreslog socialdemokraterna höjda skatter. Den enda genomgående konsekventa principen har under de här åren varit att inta den motsatta ståndpunkten i förhållande till regeringen. Jag menar att samma princip eller samma principlöshet lyser igenom dagens tjocka socialdemokratiska partimotion. För mindre än tre månader sedan skulle vi klara våra ekonomiska problem genom höjda importavgifter. Tvärtemot den frihandelsideologi som socialdemokraterna själva under sina många år i regeringsställning hävdat skulle Sverige alltså nu plötsligt börja beträda importrestriktionernas och handelshindrens väg. Men vart har importrestriktionerna nu tagit vägen? Inte ett ord därom i motionen. Herr Kjell-Olof Feldt var litet talför i detta hänseende i debatten nyss, men i motionen finns inte ett ord som förklaring till det som var det helt centrala i deras motioner för bara två och en halv månad sedan. Det lyser helt med sin frånvaro i motionen. Och vidare: Socialdemokraterna kritiserar de åtstramningsåtgärder som regeringen av omtanke om bytesbalansen tvingades föreslå i september månad. De gick emot inte bara den föreslagna momshöjningen utan också energiskattehöjningen, beskattningen av charterresor och skatten på choklad och konfektyrer. Det var ingen hejd på kritiken mot regeringsförslagen. Och den kritiken finns fortfarande kvar i den nu aktuella motionen. Men något yrkande om en återgång till tidigare skattesatser framställs inte. De är nu ett faktum, sade Kjell-Olof Feldt helt troskyldigt från denna talarstol. Varför det? De kan naturligtvis tas tillbaka, om man vill ta tillbaka dem och om man anser att det är riktigt att göra det. Men om man inte ställer det kravet, har man godtagit dessa åtgärder. Vad som var fel i september är alltså rätt nu i november. Denna lista på tuvhopp kan göras ännu mycket fullständigare. Socialdemokraterna kritiserar — med rätta — bristen i bytesbalansen. Den måste snarast bringas ner till hanterliga nivåer, säger de. Men samtidigt föreslår 69 socialdemokraterna en politik som innebär att vi under den närmaste tiden måste låna ännu mycket mera pengar utomlands än vad vi gjort hittills. Vidare: Sverige behöver, säger socialdemokraterna — också det med rätta —, starka företag. Vi behöver öka investeringarna och tillföra näringslivet riskvilligt kapital. Men de säger trots detta nej till avskaffad dubbelbeskattning av aktieutdelningar och vill ha kollektiva löntagarfonder samt lägga nya avgifter på företagen. Starka företag alltså, genom åtgärder som ger svaga företag. Socialdemokraterna kritiserar budgetbristen. Och det är också i och för sig riktigt. Men de förslag de själva lägger fram leder till en ännu större brist i budgeten. Det kan röra sig om minst tre miljarder kronor i försämring av budgetsaldot. De stryker med skärpa och fortfarande med rätta under kravet på energibesparande åtgärder, men säger samtidigt nej till sådana skattehöjningar på energi som syftar till att bringa ner energiförbrukningen. De talar — och fortfarande med rätta — för ökat sparande. Men de säger samtidigt nej till sparåtgärder av olika slag som regeringen har infört och som fått betydande spareffekter, inte minst då det gäller det riskvilliga kapitalet. De vill angripa inflationen — och detta också med rätta. De tror att de kan i lag förbjuda prishöjningar. Ack, om det bara vore så lätt att förbjuda prishöjningar! Och för säkerhets skull: Om de nu talar om att de skall ha ett prisstopp om två månader, vad händer då under tiden? — Ansvarslösa kallas sådana förslag. Samtidigt föreslår de en politik som kommer att ytterligare skärpa inflationsutvecklingen. Till yttermera visso vill de avskaffa indexregleringen av skatteskalorna, som skall förhindra att inflationen urholkar löntagarnas köpkraft skattevägen. De talar för ett ökat reallöneutrymme för löntagarna men säger samtidigt nej till den begränsning av den offentliga sektorns ökningstakt varigenom det skulle bli möjligt att skapa ett sådant utrymme. De går givetvis emot en förändrad indexreglering av våra pensioner, som också den syftar till att mera rättvist än hittills fördela bördorna och vidga möjligheterna för löntagarna att få sin del av knappa resurser. Kjell-Olof Feldt talade här för en stund sedan om svek mot pensionärerna när vi, för att skapa rättvisa och underlag för en starkare ekonomi, vill justera basbeloppet. Men låt mig medge en sak, Kjell-Olof Feldt: Problemen kring beräkningen av basbeloppet och de juridiska konsekvenserna av förändrade beräkningsprinciper på skilda områden rymmer en lång rad komplikationer, som det verkligen tål att fundera över. Det är frågor som nu diskuteras i riksdagen och som vi har anledning att komma tillbaka till — vi har ju en lång rad interpellationer och frågor just om de här problemen. Låt mig därför bara konstatera att — det framgick ju alldeles klart när man lyssnade på Kjell-Olof Feldt — socialdemokraterna har lagt ner all sin förmåga, och den är i det här hänseendet inte ringa, på att blåsa upp ett stort indignationsnummer kring basbeloppet och pensionärernas priskompensation. Det förvånar mig inte. Men jag beklagar att socialdemokraterna inte heller i det hänseendet är beredda att föra en seriös diskussion. Frågans betydelse för vår samhällsekonomi är nämligen, enligt min bestämda övertygelse, värd en ordentlig sakdebatt, och socialdemokraterna är alldeles klart medvetna om hur viktig frågan är, inte minst för löntagarnas möjligheter i framtiden och för allas vår standard. Att den medvetenheten finns, därom råder inget som helst tvivel. Det var inte länge sedan Gunnar Nilsson i ett uppmärksammat anförande tog upp just frågan om pensionernas utveckling, och även andra företrädare för facket har mer eller mindre diskret också berört den. Det var f. ö., om jag inte minns fel, en problematik som den tidigare finansministern berörde redan i 1976 års reviderade finansplan med anledning av den då föreliggande långtidsutredningens betänkande. Låt mig nu bara konstatera detta: Regeringen har ingen som helst avsikt att undergräva ATP-systemet. I själva verket är det så att syftet med det ekonomisk-politiska saneringsarbetet är att trygga den framtida välfärdsutvecklingen i vårt land. Om vi inte nu vidtar de nödvändiga åtgärderna, då är med säkerhet framtida pensioner och mycket, mycket annat i fara. De bördor som det arbetet i dag lägger på oss måste fördelas någorlunda jämnt, och då berörs också pensionärerna. Men fortfarande kommer pensionärerna att vara mera gynnade än andra grupper. Om en industriarbetare med en lön på 70 000 kr. inte kan få kompensation för stigande oljepriser och stigande indirekta skatter är det inte rimligt att en pensionär med exakt samma inkomst skall få full kompensation för detta. Jag tror faktiskt att de flesta förstår det här och att de flesta också har förståelse för det — om man bemödar sig om att tala om sanningen för dem, berättar för dem vad det egentligen är fråga om och inte ägnar sig åt en vilseledande kampanjverksamhet. Målet för det här saneringsarbetet är — jag upprepar det — att återge den svenska ekonomin den styrka som på lång sikt är den ofrånkomliga förutsättningen för hela vårt ATP-system. Utan en stark ekonomi skulle det här systemet förvisso komma att utsättas för mycket stora påfrestningar när vi i början av 2000-talet har omkring 2 miljoner pensionärer här i landet, vilket som bekant kommer att bli fallet. Men låt mig, herr talman, fortsätta den här redovisningen av socialdemokraternas många motsägelser. De säger sig ena dagen vilja sänka marginalskatterna — de sade det i ett långsiktigt skatteförslag för en tid sedan — men vill nästa dag höja marginalskatterna just vid de inkomster där en stor del av de aktiva heltidsarbetande löntagarna befinner sig. De säger att industrins behov av arbetskraft måste tillgodoses men säger nej till konkreta åtgärder riktade mot den kommunala expansion som medverkat till att industrin under den senaste högkonjunkturen inte kunde täcka sitt behov av yrkeskunnig arbetskraft. Det ledde till att vi förmodligen förlorade ett par miljarder i vår handelsbalans, därför att industrin inte kunde utnyttja sin kapacitet på grund av brist på arbetskraft. Socialdemokraterna talar vidare om stora satsningar i tekniskt-industriellt hänseende. Pengar och initiativ måste satsas på stora nationella projekt. Vackra ord — men konkret säger de nej t.o.m. till utvecklingen av Nordsat. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta en bra stund och räkna upp ytterligare motsägelser och inkonsekvenser i den socialdemokratiska kvartalspolitiken. Men jag skall inte trötta kammarens ledamöter. Låt mig sammanfatta den här kritiken av vad det socialdemokratiska alternativet egentligen innebär med att citera den gamla barnkammarramsan — jag vet inte om dagens generation kan den lika bra som jag, Kjell-Olof Feldt: ingen hade hon som körde. och än slank hon ner i diket.” Lär er den utantill — den kan vara bra att ha på kvällarna! Herr talman! Till sist och sammanfattningsvis: Den svenska ekonomin brottas med en rad allvarliga problem och balansbrister. Vi har ett stort underskott i förhållande till utlandet. Vi har en otillräcklig industriell produktionskapacitet i förhållande till vår totala inhemska förbrukning. Vi har under en följd av år haft en alltför svag investeringsutveckling. Vi har obalans mellan den konkurrensskyddade och den konkurrensutsatta sektorn. Vi har den största offentliga sektorn och det högsta skattetrycket i hela världen. Vi har stora underskott i den offentliga verksamheten — en budgetbrist alltså — som framtvingar en upplåning som på sikt inte är förenlig med en rimlig prisstabilitet. Alla dessa problem måste vi komma till rätta med. Och det är till detta den politik syftar som regeringen under året har redovisat i budgetpropositionen och sitt reviderade budgetförslag, i förslagen till den urtima riksdagen och nu senast i sparpropositionen. Vi måste hålla tillbaka importen och skapa förutsättningar för en ökad export. Bara därigenom kan vi få ned underskotten i förhållande till utlandet. Vi måste vidmakthålla och stärka vår industris internationella konkurrenskraft och därför dämpa den inhemska kostnadsutvecklingen. Vi måste skapa förutsättningar för och medverka till en utbyggnad av vårt lands industriella kapacitet. Vi måste hålla tillbaka den offentliga utgiftsexpansionen och den offentliga konsumtionsökningen dels för att skapa utrymme för näringslivet, dels också för att sanera det offentligas finanser. Vi måste vara medvetna om att utrymmet för ökad privat konsumtion är mycket begränsat under kommande år. Ett rimligt utrymme för privat konsumtion och för de yrkesaktivas löneutveckling kan åstadkommas bara genom att det offentligas anspråk bringas ned. Vi måste fortsätta att arbeta för ett rimligare skattesystem så att det lönar. Nr 29 sig att arbeta, att ta risker och in iv och att spara. Våra problem kan på sikt Torsdagen den inte lösas genom ytterligare skärpta inkomstskatter. Tvärtom! 20 november 1980 Vi måste — sist men inte minst — ha det politiska modet att inför våra medborgare beskriva problemen sådana de faktiskt ser ut och ärligt redovisa vad de kommer att innebära för framtiden. Vi måste vara beredda att medge att vi inte kan komma till rätta med våra svårigheter utan uppoffringar och utan ett målmedvetet arbete. Att de inte kan pratas bort och att det inte finns någon patentmedicin som smärtfritt botar vår sjuka. Oppositionen må kalla regeringens politik för usel. Det har oppositionen rätt till, och det får vi stå ut med — det har vi blivit alltmer vana vid. Men om oppositionen försöker ge intryck av att den sitter inne med botemedel som löser alla problem utan att någon egentligen känner av det, då sviker den sitt ansvar.

Då har oppositionen svikit det demokratiska ansvar som den har inför sina väljare, inför landet och inför framtiden.

Herr talman! Gösta Bohman började med att konstatera att det råder meningsbrytningar här i riksdagen mellan regering och opposition. Ja, det är inte bara här, Gösta Bohman. Meningarna bryter sig tydligen också i regeringen å det allra våldsammaste, får vi höra i dessa dagar. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Sedan tog han med oss på en internationell rundtur. Den skulle bevisa att Gösta Bohman inte bara har rätt — det är i själva verket Gösta Bohmans politik som genomförs nu ute i Europa. Ja, 8 miljoner arbetslösa, fortsatt hög inflation, förlorad välfärd — det är summeringen av den västeuropeiska ekonomiska utvecklingen. Men det finns faktiskt en annan förklaring till att Gösta Bohman nu bara åberopar internationella storheter när han skall visa att hans politik är riktig. Den här gången har Gösta Bohman utanför sin regering inte stöd på något hålli den svenska opinionen för den politik som regeringen förordar. Inte ens Svenska arbetsgivareföreningen förstår, såvitt jag kunnat se, visheten i den Bohmanska politiken. Men det är klart att rundturen måste sluta i vad som är huvudförklaringen, enligt Gösta Bohman, till alla våra olyckor. Det är den offentliga sektorns tillväxt. Och det är belysande att Gösta Bohman formulerar sig så, att olyckan består i att den offentliga sektorn har lagt beslag på nästan hela ökningen av vår produktion. Inte ett ord om vad som eventuellt kan ha uträttats med detta i form av utbildning, sjukvård, kultur, forskning osv. Det 73 har bara försvunnit på något mystiskt vis i den där stora tratten som Gösta Bohman ser den offentliga sektorn som. Men det är alldeles uppenbart att åtskilligt i den offentliga sektorn är så värdefullt att inte ens Gösta Bohman vågar sig på det. Hur skall man annars förklara, efter nästan ett års tal om den stora besparingsplanen, att vi inte finner mer sparande i statlig verksamhet än 250 milj.kr. av ett totalt sparpaket, som man kallar det, på 6 000 milj.kr.? Om det är så mycket dödkött i den offentliga sektorn, Gösta Bohman, om det är så mycket som tär och sliter och förstör oss, varför åstadkommer ni inte mera, nu när ni har makten över denna sektor? I stället är det ju överföringarna till andra som ni skär ned — till de enskilda, till företagen, till kommunerna. De skall tydligen göra jobbet. Detta budskap som Gösta Bohman har är mycket avancerat i branschen övertro på marknadskrafterna. Sänker vi bara de offentliga utgifterna, minskar vi bara den offentliga sektorn, då blomstrar industrin, då blir det fart på näringslivet — det var vad Gösta Bohman sade. Men är det så? Hur hjälper man Nyby Uddeholm genom att dra ner den offentliga sektorn? Hur hjälper man LKAB, som inte kan sälja sin malm, hur hjälper man glasbruken, som är i kris, och tekoindustrin, som inte har någon avsättning, och hur hjälper man — vågar jag t.o.m. säga — NCB, Gösta Bohman, genom att dra ner de offentliga utgifterna? Om det vore så enkelt att begränsningar i den offentliga sektorn självgenererade industriell tillväxt skulle ju världen se helt annorlunda ut. Se på länder som har en mycket mindre offentlig sektor än vår, t.ex. USA, men som har världens högsta arbetslöshet bland industriländerna och en mycket dålig tillväxt. Och titta på Schweiz, som har berömt sig av sin låga offentliga sektor men som har drabbats av precis samma problem. Sedan var det en fråga som jag försökte ställa till finansutskottets ordförande men som han aldrig kom fram till något svar på: Hur mycket kommer de offentliga utgifterna att öka därför att folk blir arbetslösa nästa år? Ni har ju lovat nu, allihopa, att arbetslösheten inte skall stiga utan att sysselsättningen skall klaras genom arbetsmarknadspolitik. Gösta Bohman beskyller oss för att bedriva kvartalspolitik. Det är ett farligt ord att använda just för en representant för regeringen Fälldin. Det väcker alltför obehagliga minnen. Tag bara 1980: I maj gick regeringen ut med ett förslag om sänkta skatter och ökade utgifter, framför allt ökade matprissubventioner. I september höjde man skatterna, och nu skall man sänka utgifterna. Allt detta utspelas inom loppet av ett år. Matprissubventionerna ökar man den 1 juli och sänker den 1 januari. Det är inte kvartalspolitik — det är halvårspolitik, Gösta Bohman, men det blir ännu mer vansinnigt att göra på det sättet. Skälet till att vi i dag blivit oense om den ekonomiska politiken är inte att vi anlägger ett kortsiktigt perspektiv utan tvärtom att vi vill se på möjligheterna att ta oss igenom de svårigheter som nu väntar, den lågkonjunktur som kommer. Och vi hittar ingen annan lösning — om vi skall hålla i gång industrin och få fram de investeringar och den tillväxt vi behöver — än att fortsätta att satsa på sysselsättning och ökad produktion. Det ligger helt inom ramen för. Nr 29 möjligheterna att också förbättra vår balans. Torsdagen den Det är bara det att en ekonomi som inte växer ger mindre inkomster till 20 november 1980 samhället och kräver ökade utgifter för de människor som blir utan arbete och de företag som går under. Det är en gammal sanning som vi upptäckt Besparingar i gång på gång även vi, under vår tid i regeringen.

Herr talman! Gösta Bohman började med att rekommendera besök i andra länder för att studera den ekonomiska utvecklingen där. Nu är det så att finansutskottet i höstas besökte Holland och England, och jag hade tillfälle att delta i den resan. Jag måste säga: Spåren av den konservativa politiken förskräcker. Jag tror att även de borgerliga ledamöterna av finansutskottet blev förskräckta inför den starka ökning av arbetslösheten som hade inträffat i bägge dessa länder och som var markant framför allt i Storbritannien. Det var en mycket lärorik resa — den lärde oss bl.a. att den politik som den borgerliga regeringen för måste man bestämt motarbeta. Finansutskottets medlemmar fick också en rad goda råd. Jag begår väl ingen indiskretion om jag avslöjar att en moderat ledamot, som ställde frågan till redaktörerna för Financial Times, vad de i första hand ville rekommendera regeringen i ett land med ett läge som Sveriges, fick två punkter som svar: 1. Skär ner militärutgifterna. 2. Höj de direkta skatterna. Tyvärr har regeringen inte följt de goda råden. Då hade läget varit bättre. Gösta Bohman inriktar sin kritik på den offentliga sektorn. Detta är det grundläggande i hela argumentationen för regeringspolitiken. Men där gör man sig skyldig till stora misstag. Man påstår att det är tillväxten av den offentliga sektorn som är orsaken till att industrin har minskat antalet arbetstillfällen i Sverige. Men det är att vända direkt upp och ner på sakförhållandena, eftersom den offentliga sektorns utveckling, kraven på mera sjukvård och ingripanden för att ta hand om de utslagna, ta hand om de människor som tvingats flytta från Norrland till betonggettona i storstäderna osv. har ju framdrivits av industrins egen utveckling. Det finns inte denna motsatsställning som är själva grundvalen för regeringens teori.

Den borgerliga regeringen går precis samma väg. Och eftersom det förut i debatten här har sagts att det är en långsiktig politik man bedriver, att det här nedskärningsprogrammet som är riktat mot den offentliga sektorn bara är en början och att det är en politik som man driver tvärsöver konjunkturer och på 75 mycket lång sikt, så vill jag fråga ekonomiministern: Hur långt vill regeringen och ekonomiministern gå när det gäller att skära ner den offentliga sektorn? Vill ni gå lika långt som Arbetsgivareföreningen eller vill ni gå bara en bit av den reaktionära väg som Arbetsgivareföreningen såsom ett slags politiskt överparti till de borgerliga partierna förespråkar? Detta är naturligtvis en helt avgörande fråga för bedömningen av regeringens förslag. Vi måste se frågorna i deras sammanhang — det kravet från regeringens sida är helt riktigt. Det finns ett annat inslag i regeringens politik som man kan kalla strategiskt. Det vill låta alla samhällsverksamheter stå tillbaka för exportindustrin. Dess paroll är exportledd tillväxt. Det motiveras med Sveriges nuvarande underskott i utrikeshandelsbalansen. Men frågan är: Är denna strategi möjlig? Är den inte tvärtom mycket äventyrlig för den svenska ekonomin? Vi lever i en period där de transnationella bolagen, till följd av bl.a. teknikens utveckling, ännu mera kan koncentrera sig på att placera produktion i länder där arbetskraften hålls rättslös och underbetald. Vi lever i en period där alla s.k. västländer — och det är främst med dem vi handlar — har problem med bytesbalansen och därför försöker minska sin import och öka sin export. Vi är inte ensamma om att söka följa det receptet från en borgerlig regering. Vi lever i en period av långsiktigt stagnerande kapitalistiska ekonomier, vilket medför minskad marknadstillväxt. I denna situation vill regeringen låsa fast Sverige ännu starkare vid exportinriktning på produktionen. Men, herr ekonomiminister, är inte detta en strategi som sannolikt är dömd att misslyckas, därför att alla försöker att genomföra den? Den strategin leder dessutom till en skärpning av kapitalkoncentrationen inom landet och skapar problem för såväl den hemmamarknadsproducerande industrin som den statliga och kommunala verksamheten. Vi anser att den strategi som vi i stället borde följa måste utgå ifrån behoven i vårt land att utvidga hemmamarknaden och den hemmamarknadsinriktade produktionen. Vi måste få en sådan inriktning av den ekonomiska politiken att vi ökar våra möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik och att på det sättet komma till rätta med de ekonomiska problemen. Det förutsätter en vidareutveckling av vår förädlingsindustri och bör grundas på behoven inom landet. Varför vill regeringen inte ens diskutera detta alternativ?

Herr talman! När jag vågade bege mig utanför landets gränser och peka på de ekonomiska problem som finns där ute och de erfarenheter och slutsatser man kan dra, så väntade jag mig faktiskt att Kjell-Olof Feldt skulle gå upp och ironisera på det sätt som han gjorde. Det är ett bra sätt att i varje fall söka komma ifrån en sakdebatt, när man beter sig så. Jag tycker — men jag är ju subjektiv — att Kjell-Olof Feldt slank ned i diket ordentligt. Jag tog upp det här för att påvisa att de problem vi har i Sverige är likartade — men inte identiska — med dem man har på andra håll. Det kan vara nyttigt för Sveriges folk att få det klart för sig. Jag påvisade också att problemen där Nr 29 angrips på i stora drag samma sätt som den borgerliga regeringen angriper Torsdagen den problemen här hemma. 20 november 1980 Socialdemokraterna säger att regeringen för fel politik. Alla åtgärder regeringen vidtar är felaktiga. Därmed säger socialdemokraterna att inte bara den svenska regeringen utan i stort sett också alla andra regeringar ute i världen — även socialdemokratiska — bedriver en felaktig politik. Det är bara de svenska socialdemokraterna som kan driva en riktig, klok och förnuftig politik. Det har de naturligtvis rätt att hävda. Men trovärdigt blir det inte! De kan inte övertyga någon om att de svenska socialdemokraternas tänkande skulle vara så mycket genialare än alla andras. Blygsamhet har aldrig varit socialdemokraternas mest framträdande egenskap, men jag tycker att man slår rekord i det hänseendet om man verkligen vill göra gällande vad Kjell-Olof Feldt nyss antydde. Socialdemokraternas politiska tänkande nu innebär inte något nytt. Det är samma tankegångar som socialdemokraterna stått för under alla år. Det är den politik som socialdemokraterna tidigare har bedrivit och som de fortfarande vill bedriva, som har fört Sverige in i den eländiga situation som vi nu befinner oss i: Bygg ut den offentliga sektorn — höj skatterna! Detta är ett tvillingpar. En utbyggd offentlig sektor kräver ökade skatter. Den politiken bidrog till de problem som den borgerliga regeringen fick ta itu med hösten 1976. Alla är emot regeringens politik, deklarerade Kjell-Olof Feldt. T. o. m. Arbetsgivareföreningen är emot regeringens politik! Två minuter senare sade herr Hermansson att regeringen för samma politik som Arbetsgivareföreningen. Kjell-Olof Feldt är naturligtvis inte ansvarig för vad C. H. Hermansson säger, och C.H. Hermansson är inte ansvarig för vad Kjell-Olof Feldt säger, men detta belyser i alla fall, tycker jag, ihåligheten i argumentationen. Det är nog riktigt att Arbetsgivareföreningen är kritisk mot oss: Man vill gå mycket längre än vi vill. Vi tycker att vi går en riktig medelväg när vi angriper problemen. Vi får väl ta kritiken från det hållet, precis som vi får ta kritiken från det andra hållet. Men arbetsgivarsidan vill inte ha socialdemokraternas politik! Den tolkningen är helt klar. Det är inte en politik som för till välstånd i Sverige. Vad man än må tycka om Arbetsgivareföreningen, så är det välstånd som är det yttersta målet för dess strävanden. Sedan kan man naturligtvis diskutera de medel som den använder. Herr Hermansson var så gräsligt kritisk mot oss att jag skulle vilja vara litet elak och säga: Titta på hur det är i Polen! Det kanske kan föranleda viss eftertanke! Sådana internationella besök kan också vara rätt värdefulla. När det gäller den offentliga sektorn vill jag fråga: Är det någon av kammarens ledamöter som verkligen tror — det kanske det är, men jag har svårt att föreställa mig det — att jag inte begriper vad en stark offentlig sektor betyder för hela landets välstånd? Om det är någon som har talat för en bättre 71 skola — för att bara ta ett exempel — så är det väl vi moderater! Det kräver offentliga insatser i alla högsta grad. En industriell expansion utan en god offentlig sektor som en strukturell bakgrund skulle vara omöjlig. Vi har alltid krävt det och kommer att fortsätta att kräva det. Men det är inget problem — vi är överens om att vi behöver en stödjande och skyddande offentlig sektor som kan garantera grundtrygghet och mycket annat som vi har gemensamt i det här samhället. Men vad jag påvisat är att om den offentliga sektorn växer för snabbt, om den tar över en alltför stor del av våra gemensamma resurser, om man i alltför stor utsträckning befriar människorna från initiativ och ansvar, om man sågar av den gren som välståndet sitter på — då går det galet. Det är det vi talar om, och det trodde jag faktiskt att Kjell-Olof Feldt visste. Ingen har ifrågasatt behovet av en offentlig sektor. Det är litet beklämmande att behöva höra påståenden som att det är typiskt för Gösta Bohman att han förtiger den offentliga sektorns positiva egenskaper. Vi talar om de negativa konsekvenserna av en offentlig sektor som växer så snabbt att det inte blir någonting kvar för sparande, investeringar och privat konsumtion, byggd på vanliga löneökningar — inte på transfereringar. Jag har ingen aning om var Kjeld Andersen hör hemma politiskt, men han talar samma språk som jag — även om han är norrman och jag svensk — och det borde i alla fall ge anledning till en viss eftertanke. Låt oss se tillbaka litet grand. År 1950— vi hade väl inte så illa ställt i Sverige då, även om vi har det bättre nu— svarade de offentliga utgifterna för i runt tal 25 Jo av bruttonationalprodukten. Tio år efteråt var de 33 90. Ytterligare tio år senare, 1970, uppgick de till nästan 50 96. I dag svarar de för 65 90 av vår bruttonationalprodukt. Under tiden har en motsvarande relativ minskning ägt rum av den industriella sektorn, därför att kakan som vi bygger upp gemensamt genom tillväxten är inte tänjbar hur mycket som helst. Tar den offentliga sektorn en större bit av kakan för varje år än som motsvarar kakans tillväxt, blir det mindre över för sparande, investeringar och produktiva insatser, insatser som vi behöver för att klara vårt välstånd och betala den offentliga sektorn. Det här sammanhanget har ju Kjell-Olof Feldt fullt klart för sig. Kjell-Olof Feldt talar i nattmössan. Regeringen för kvartalspolitik, har det sagts. Låt mig påminna om följande. I början av 1977 påstod socialdemokraterna att regeringspolitiken var för expansiv. Kommer herr Feldt ihåg det? Våren 1977 genomförde regeringen en åtstramning av den ekonomiska politiken. Då vände socialdemokraterna över natten — då borde åtstramningen anstå till 1978. Hösten 1977 varnade socialdemokraterna för att politiken inte var tillräckligt stram med hänsyn till den genomförda devalveringen. Bara något kvartal därefter hävdade de att den ekonomiska politiken var alltför stram, och man började tala om Bohmans svångremspolitik. Minns Kjell-Olof Feldt det? Nr 29 Under 1979 förde regeringen såvitt jag kan förstå — jag satt inte i regeringen Torsdagen den då — enligt socialdemokraterna en alltför expansiv svångremspolitik. 20 november 1980 Och nu är politiken alltså än en gång alltför stram, samtidigt som socialdemokraterna inte drar sig en sekund för att klaga över att budgetunderskottet är för stort och att bytesbalansunderskottet är för stort. Hur går — statsverksamheten, det räknestycket ihop? m.m. BNP-tillväxten i OECD beräknas till I 96. Jämfört med andra industriländer är det som Kjell-Olof Feldt kallar för åtstramningspolitik här hemma i själva verket en expansiv politik. Jag tycker att det här säger mycket om ihåligheten i Kjell-Olof Feldts argumentation. Kjell-Olof Feldt är ju ändå ekonom — jag nöjer mig att säga det.

Herr talman! Det är möjligt att jag talar i nattmössan. Jag framför dock inga vaggsånger, som Gösta Bohman gjorde för en stund sedan. Gösta Bohman är bedrövad och beklämd för att jag inte inser hur varmt han känner för den offentliga verksamheten. Ja, det är litet svårt. I Gösta Bohmans politiska karriär har det hela tiden handlat om att angripa den offentliga verksamheten. Den har varit det röda skynket för moderater och högermän i det här landet i alla tider. Att moderaterna sedan har tillhört en regering som på det allra kraftigaste har ökat den offentliga sektorns utgifter visar egentligen bara att verkligheten ställer krav på samhället och tvingar fram de insatser som är nödvändiga. Men problemet som vi står inför är precis detta: Vi vet att vi i dag inte betalar för den offentliga verksamheten — vi har ett stort underskott i statens budget. Vi vet att om vi inte vill rasera väsentliga delar av den offentliga sektorn är enda sättet att skapa tillväxt i vår ekonomi, så att vi får resurser att betala med. Vad diskussionen nu gäller är att den politik som regeringen vill föra leder till motsatsen — minskad produktion, stagnation i ekonomin, ökad arbetslöshet. Jag vill påstå att den leder till större budgetunderskott än den politik vi skulle vilja föra. Vi kan peka på land efter land som försatts i den situationen, att man försöker ta sig ur en balansbrist genom hård åtstramning, men misslyckas därför att man tappar tillväxten i ekonomin. Då är det inte så enkelt som att säga: Vi byter ut nattsköterskor mot verktygsmaskiner. Det går inte till på det sättet. Vi måste också se till att ekonomin är i balans i den meningen att det finns tillväxtkraft. Vi säger att det är fel att skapa en depression i svensk ekonomi. Vi menar att man i stället måste se till att resurserna fortsätter att växa. Det är lustigt att en företrädare för moderata samlingspartiet så helt skall 79 gå förbi aspekten när ekonomin tappar farten — för det är vad som kommer att hända. Och om det händer tror jag inte heller att man löser några balansproblem. Sedan sade Gösta Bohman någonting som förvånade mig, nämligen att urholkningen av basbeloppet sker för att skapa rättvisa! Rättvisa skulle alltså bestå i att om löntagarna skall få en höjd reallön, måste pensionärerna sänka sin standard! Är det rättvisa att de handikappade, de studerande, t.o.m. de som lever på existensminimum skall sänka sin standard? Gösta Bohman får nog anstränga sig betydligt för att lyckas förklara för dessa människor att det är rättvisa att de som lever på de mest blygsamma villkoren skall sänka sin standard. Vidare ställer Gösta Bohman upp som vakthållare för ATP. Man brukar säga att när den lede blir gammal, blir han religiös. Det måste ha börjat inträffa för Gösta Bohman när han ställer sig som den främste garanten för att ATP skall klaras i det här landet. Men det är ju så att om man undergräver värdesäkringen i ATP-systemet, då har man undergrävt hela systemets konstruktion. Jag tycker att Gösta Bohman — om han får tid för alla sina rådgivare — skall ta och läsa remissyttrandena i anledning av propositionen från LO, TCO, SACO, från riksförsäkringsverket. Där framgår med ganska ohygglig tydlighet att ATP-systemet i en av sina väsentliga delar undergrävs. Det blir i fortsättningen inte möjligt för någon som är med i det systemet att veta vad han eller hon på sikt får ut av det. Gösta Bohman fullföljer Thorbjörn Fälldins taktik att spela ut löntagarna mot pensionärerna. Han målar upp bilden av löntagaren med 70 000 kr. i årsinkomst och pensionären med 70 000 i pension. Jag tycker inte det är hederligt. Gösta Bohman måste veta att det inte finns mer än högst 10 000 eller 15 000 pensionärer som har ATP på den nivån. Majoriteten av alla ATP-pensionärer har i dag pensioner som är långt blygsammare, från några tusen till kanske 20 000 eller 25 000. Det är alltså dessa som skall vara med och betala vad övriga grupper skall få. Men det är värre än så, och det har jag fått säga åtskilliga gånger i dag. De löntagare som här skall tro att de tjänar på att ATP urholkas är i själva verket de som förlorar mest. De satsade på ATP därför att det var ett värdesäkert system, som gav trygghet på lång sikt. Gör det här, och löntagarna kommer inte att veta vad deras ATP-poäng är värda, vilken pension de kommer att få. Det går att räkna ut att redan efter tio år har pensionerna förlorat i värde med 20 20, kanske mer. Genomför man detta förslag går tryggheten i ATP systemet förlorad. Till slut sade Gösta Bohman att det blir en lång rad komplikationer med det förslag regeringen har lagt fram, och det tål att tänka över. Men tänk efter före, Gösta Bohman! Det skulle ni ha tänkt på innan ni lade fram denna proposition! Jag kan garantera att regeringen har skapat en röra i riksdagen som det stackars socialförsäkringsutskottet nu sitter och svettas över — hur man skall klara alla avtal, all lagstiftning, allt elände som bryter löst om det här förslaget genomförs. Så tänk efter före nästa gång! Nr 29 Jag noterar till sist: Gösta Bohman har nu talat sammanlagt snart en Torsdagen den timme. Ordet inflation har denne gamle inflationshatare över huvud taget 20 november 1980 inte nämnt.

Herr talman! Jag sade i mitt förra inlägg i en kort sammanfattning: Res till England! Gösta Bohman svarar: Res till Polen! Men, snälle Gösta Bohman, vi skall väl inte stå här som två skolpojkar och argumentera! Det finns faktiskt problem i svensk ekonomi, och det är väl dem vi skall dryfta. Ett av de problemen är följande. Jag läser i dag i Svenska arbetsgivareföreningens tidning en intervju med ekonomiministern, där han bl.a. säger att ett av våra stora problem är bristen på riskvilligt kapital. Men bläddrar man sedan fram till sista sidan kan man läsa en annan intervju, med Lars-Erik Klangby på riksbankens bankinstitutgrupp, där han förklarar att näringslivet vid halvårsskiftet i år hade 45 miljarder kronor i likviditetsöverskott. Nu var det ett stort problem hur man skulle mobilisera detta kapital. Gösta Bohman säger då: Höj lönsamheten, så investerar företagen! Vi kan diskutera frågan om lönsamhet, men i själva verket var Karl Marx kanske en av de första som utvecklade teorin att under vissa skeden sjunker profitkvoten för de kapitalistiska företagen, och kriserna kommer framför allt till uttryck i detta. Nu har vi kommit in i en nedgångsperiod för det kapitalistiska produktionssystemet, och det är möjligt att vi har en sjunkande profitkvot. Men det problemet löser man inte genom att regeringen deklarerar: Nu höjer vi profitkvoten och på det sättet mobiliserar vi kapitalet. Man måste tillgripa andra åtgärder när man har stora överskott på kapital som inte får en produktiv sysselsättning utan som är ute på spekulationsmarknaden, som används för tavelköp, för köp av diamanter, för spekulation i mark och fastigheter och för en rad andra liknande objekt. Vi har för vår del föreslagit att man skall skapa en samhällsfond, där man genom beskattning av storföretagen söker ta hand om en del av detta likviditetsöverskott, som man sedan skall sätta in i nyproduktion för att skapa industrier som tillfredsställer de behov som människorna har och som bygger ut den svenska förädlingsindustrin. Jag tror att det skulle vara en god väg. Men det förutsätter naturligtvis samhällsingripanden. Och det förutsätter också att man ökar den offentliga sektorns ingripande. När privatkapitalet tydligen inte klarar dessa problem framstår det ännu klarare hur falskt det är när man från regeringens sida ställer offentlig sektor och industriell utveckling i motsats till varandra. Industriutvecklingen sker delvis inom den offentliga sektorn, och det är troligt att den i framtiden i ännu högre grad kommer att ske inom den offentliga sektorn. Ett bra gammalt socialistiskt recept för att helt lösa den motsättningen är att överföra hela industrin i offentlig ägo. Då är allt offentlig sektor, och då visar sig hela orimligheten i regeringens resonemang att det måste finnas en motsättning mellan dessa två stora faktorer. 81 Det andra som man måste påpeka, vilket både socialdemokraterna och vi flera gånger har gjort i denna debatt, är att den offentliga sektorns utveckling i så hög grad är betingad och framdriven av och har varit en förutsättning för industrins utveckling. Den har skapat bostäder, sjukhus, utbildningsplatser och allt sådant. Och vi vet att kraven kommer att bli större i framtiden. Jag erinrade i ett tidigare anförande om behovet av ökad sjukhusvård på grund av ett starkt ökande antal åldringar som vi kommer att få i Sverige under de närmaste årtiondena. Vi har skyldighet att ta hand om dem och bereda dem en hygglig sjukvård. Men det kostar pengar, och det betyder att landstingens utgifter för sjukvård oundvikligen måste öka, t.o.m. öka ganska kraftigt under kommande årtionden. Dessa kostnader kan vi inte skära ned, då vi vet att vi har problemet med de åldrande generationerna. Det finns inget annat sätt att lösa detta problem än att samhället fullgör de sociala skyldigheter som samhället enligt vår mening måste ha. Klarar vi detta problem lättare genom att skära ned den offentliga sektorn? Såvitt jag förstår gör vi det inte. En annan fråga, som är helt fundamental i vår diskussion men som varken regeringen eller finansutskottets borgerliga majoritet vill svara på, är: Vad händer med sysselsättningen, om regeringens sparprogram genomförs? Är det inte risk för att den ökning av arbetslösheten som vi redan har fått och som kan noteras av AMS kommer att tillta ytterligare? Har man då vunnit något väsentligt, när det har blivit en ökning av arbetslösheten, ett bortfall av inkomster och ännu större problem när det gäller statskassan och den offentliga verksamheten? Det är denna väg neråt som vi fruktar att man beträder genom regeringens politik. Och det finns, herr Bohman, många gamla barnkammarrim som illustrerar vådan av detta.

Herr talman!

Vi vet att en av orsakerna till våra och flera andra länders problem är att den offentliga sektorn har ökat för snabbt i förhållande till tillväxten av de produktiva resurserna. Om det jag nu säger är fel här i Sverige, så har även de andra fel. Då är det faktiskt alldeles för förmätet av Kjell-Olof Feldt att stå här och kasta ur sig sådana uttalanden som han gjorde för en stund sedan. Var vill Kjell-Olof Feldt sätta stopp för den offentliga sektorns expansion? Jag påminde om att vi nu ligger på 65 20 av bruttonationalprodukten. De offentliga utgifterna har under de senaste tio femton åren ökat med 6 å 7 90 varje år, medan tillväxten har varit ungefär 2 90. Om vi drar ut dessa linjer, kommer de att korsas någon gång mellan 1985 och 1990. Då skulle hela den svenska nationalinkomsten gå åt för att täcka de offentliga utgifterna. Det vore en helt orimlig situation, och jag har tidigare i denna kammare sagt att den aldrig kommer att inträffa. Folk kommer att reagera och revoltera dessförinnan. Och Kjell-Olof Feldt kommer säkert att anföra dem den Nr 29 gången. Då kommer nämligen Kjell-Olof Feldt att vara tvungen att tala om Torsdagen den den sanning som han med säkerhet är fullt medveten om. 20 november 1980 Vi skapar inte den tillväxt vi behöver i landet genom att öka den offentliga sektorn. Det är på annat sätt vi skapar tillväxt. Gå och fråga LO! Om LO inte vill svara öppet, kan ju svaret lämnas mellan skål och vägg. Jag vet vilket svar LO då kommer att lämna Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldts recept för ökad tillväxt är höjda arbetsgivaravgifter, införande av proms, löntagarfonder, en hård beskattning av riskvilligt kapital och skärpta marginalskatter. Tror verkligen Kjell-Olof Feldt att man på det sättet, med piskan i stället för med moroten, åstadkommer ökad tillväxt? Det tror inte jag att man gör. Så till basbeloppet. Kjell-Olof Feldt har i ett annat sammanhang ställt ett antal frågor till mig som det blir anledning att återkomma till. Då får vi ta en längre debatt, men låt mig bara påminna om en sak. Mellan åren 1976 och 1980 ökade realinkomsten för pensionärskollektivet med nära 20 20, medan löntagarkollektivet förändrade sin realinkomst med +0 20. Det gäller om man inte tar hänsyn till den femte semesterveckan. Inkluderar man den, blir det faktiskt fråga om en ökning på 2 20. Nu är det här ett kollektiv. Pensionsbeloppen har ökat och antalet pensionärer har ökat. Men det är likväl fråga om avvägning mellan å ena sidan löntagarkollektivet, som skall arbeta för att skapa garantier för trygghet åt pensionärernai framtiden, och å andra sidan pensionärskollektivet. Jämför dessa nära 20 90 å ena sidan med +0 å den andra sidan! Det är inte fråga om att spela ut den ena gruppen mot den andra. Det är frågan om att skapa solidaritet mellan de här grupperna. Om Kjell-Olof Feldt gör gällande att jag spelar ut grupperna mot varandra — vad gjorde då Gunnar Nilsson när han tog upp denna fråga långt innan jag gjorde det? Vad gjorde andra fackliga representanter som har pekat på detta problem? Gunnar Nilsson kommer in i debatten här senare, och då kan han ju säga vad han menade den gången. Jag säger alltså i stort sett samma sak. Det här är ett mycket stort problem för framtiden. Vad vi är ute efter är att sanera vår ekonomi, att skapa trygghet. Det yttersta syftet är alltså att se till att vi får en så stark ekonomi att vi kan garantera trygghet för våra pensionärer i framtiden. När det kommer att finnas 2 miljoner pensionärer i vårt land skall de också vara trygga. Den tryggheten kan vi icke skapa om vi icke skapar en stark ekonomi och får den aktiva generationen att med liv och lust jobba ihop de resurser som behövs för att vi skall kunna ta vård om våra gamla. Jag ligger förhoppningsvis någon annanstans när vi har kommit så långt, men det finns andra i den här kammaren som då kommer att befinna sig i pensionärernas skara. Det kanske t.o.m. Kjell-Olof Feldt gör år 2 000 — jag vet inte hur gammal han är. Gösta Bohman sade inte ett ord om inflationen — denne inflationsminister, eller vad det var Kjell-Olof Feldt sade. Visserligen var den här gamla barnkammarramsan, som Kjell-Olof Feldt kallade vaggvisa, kanske sövan 83 de, men i så fall måste Kjell-Olof Feldt ha sovit väldigt gott, för jag tog upp inflationen i ett par avsnitt i mitt långa anförande. Jag skall gärna fortsätta med att påminna om vad det är frågan om. Vi kan inte lagstifta mot prishöjningar. Inflationen har varit ett problem för alla ekonomier. Om vi går tillbaka flera tusen år i tiden, så finner vi att regeringar alltid har brottats med inflationsproblem. Men ingen har någonsin kunnat lösa det problemet genom att förbjuda prisstegringar genom ett lagligt prisstopp utan lönestopp. Det är ju det socialdemokraterna går och grubblar på. Vi har, sade Kjell-Olof Feldt i sitt första anförande, den värsta inflationsregering som vi haft på flera årtionden. Det satt socialdemokratiska regeringar i 44 år, och så som jag tolkar ordet ”flera”, måste det innebära att det var värre i början när det satt en socialdemokratisk regering. Vad är orsakerna till den inflation vi har? En orsak är oljeprishöjningarna, som på mindre än två år har höjt våra importpriser med 15 miljarder kronor. Man är inte särskilt road av att angripa detta problem från andra sidan, nämligen genom att bringa ner oljeförbrukningen och energiförbrukningen med höjda skatter. En annan orsak är höjda löner. Varje procents höjning av lönen höjer konsumentprisindex med någonting mellan 0,5 och 0,7 96. Budgetbristen är ytterligare en orsak. Men något intresse av att bringa ner budgetbristen har socialdemokraterna inte givit till känna. I själva verket leder deras förslag till 3 miljarder högre budgetbrist. Höjda skatter leder till kompensationskrav som i sin tur leder till prisökningar. Höjda arbetsgivaravgifter försvårar lugna avtalsrörelser och skapar därigenom risk för ökad inflation. Det är alldeles riktigt att höjda indirekta skatter är inflationsdrivande, men det är kortsiktigt. Om syftet med de indirekta skatterna är att dra ner en alltför hög inflationsdrivande efterfrågan, så blir resultatet på sikt sjunkande inflation. Detta har jag lärt mig av bl.a. Gunnar Sträng och Olof Palme — för att åberopa några Kjell-Olof Feldt närstående vänner. Det var alltså bl.a. för att begränsa de inflationsdrivande effekterna av en för hög efterfrågan som vi tvingades genomföra en höjning av de indirekta skatterna, att kortsiktigt ta en högre prishöjning för att på längre sikt få balans i ekonomin.

Herr talman! Jag stod i den här talarstolen i februari månad, strax innan Landsorganisationen lade sitt bud i 1980 års avtalsrörelse. Då pekade jag på en rad möjligheter för regeringen att underlätta avtalsrörelsen. Jag erbjöd för Landsorganisationens del återhållsamma lönekrav i utbyte mot att regeringen tillmötesgick några av våra krav, främst på skatteområdet. Jag förstod då att hindret mot en politik som skulle underlätta en fredlig avtalsrörelse var moderaterna. Därför manade jag Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten att köra över Gösta Bohman — i arbetsfredens intresse. Nu tvingas jag konstatera att det blev precis tvärtom. Den moderata ångvälten Nr 29 körde över mittenpartierna och plattade till dem så rejält att det gav direkt Torsdagen den effekt också i väljaropinionen. 20 november 1980 Efter vårens konflikt trodde vi att mittenpartierna, som ju trots allt hade både stats-, budgetoch arbetsmarknadsministrarna, skulle lära något av Besparingar i misstagen. Men vi bedrog oss. Det verkar i dagsläget som om man ingenting — statsverksamheten, har förstått och ingenting har lärt. Fortfarande tycks man tro att det bara mm, m. (omfattligger politisk illvilja bakom våra krav eller att vi begär att regeringen skall kasta hela sin politik över bord. Man har nu gått på sin egen mytbildning om arbetarrörelsens konfrontationspolitik så till den grad, att man inte ens tycks fatta när man får samförståndsinviter. För sanningen är ju att vi erbjuder arbetsfred. Vi erbjuder låga löneökningar, vi erbjuder ett recept för hur högre vinster skall bli acceptabla för fackföreningsrörelsen, och vi gör det i utbyte mot tillmötesgående från regeringen bl.a. vad gäller fördelningspolitiken. Det borde väl ändå vara värt en del? Ändå får vi höra att det är fackföreningsrörelsen som är skuld till problemen. Har man då inte förstått att LO för både 1977, 1978 och 1979 har accepterat återhållsamhet, att LO-medlemmarna för alla dessa år och även för 1980 har fått vidkännas reallönesänkningar — men att det faktiskt finns en gräns för hur långt vi kan gå utan att få några motprestationer? I stället har regeringen gång på gång och i efterhand försämrat våra uppgörelser. Då och då får vit.o.m. höra regeringsföreträdare skylla svårigheterna på ”strejken” i våras, trots att man vet att SAF:s lockout svarade för mer än tio gånger så stort bortfall av arbetsdagar som strejken, trots att man vet att SAF i månadtal saboterade förhandlingarna och trots att man vet att regeringen själv hade kunnat bidra till att undvika konflikten. Min besvikelse över regeringen i det här avseendet gäller inte bara moderaterna. Centern och folkpartiet behöver inte längre köras över. De går numera med frivilligt. Ibland får man intrycket att deras ambition möjligen är att ta täten och förse högervridningen med en snyggare fasad än SAF:s och moderaternas klarspråk. Men även om man går i täten finns det alltid någon som kommenderar marschen, och i det här kompaniet är det uppenbarligen fortfarande Gösta Bohman och hans stödtrupper från Arbetsgivareföreningen som kommenderar Höger om. För att dölja sin underkastelse under högervridningen sprider mittenpartierna i stället dimridåer. Urholkningen av pensionerna är egentligen solidaritetspolitik, säger exempelvis statsministern, därför att den möjliggör ett skydd för de allra sämst ställda. Därför är socialdemokraterna osolidariska som inte ställer upp på nedrustningen, hävdar han. Utbildningsministern har t.o.m. fräckheten att påstå, trots upprepade dementier och klarlägganden, att LO-ordföranden stöder urholkningen av pensionerna. I dagens debatt har vi också hört Gösta Bohman försöka att genom att åberopa mig legitimera den här dåliga hanteringen av pensionsberäkningen. Sanningen är ju att regeringens politik ingalunda försämrar bara för de 85 bäst ställda pensionärerna — det är en klar försämring för de flesta medelinkomsttagare. Och att man försöker skydda dem som saknar eller har mycket liten ATP är väl inget att berömma sig av. Hade man inte gjort det, hade ju skandalen varit ett faktum. Sanningen är också att jag redan i den omtalade intervjun för några år sedan, som bl.a. Gösta Bohman åberopade, klart deklarerade att vi måste leva upp till våra utfästelser till pensionärerna. Vad vi dessutom måste göra — och det är något helt annat — är att tillsammans med pensionärernas organisationer ta en rejäl diskussion om hur vi på lång sikt skall kunna rädda det alltmer hotade ATP-systemet. Men att dra åt svångremmen för pensionärerna utan någon långsiktig bedömning, utan att ha resonerat med pensionärerna, utan att ha talat med oppositionen och utan att ha föreslagit ett mer rättvist sätt att spara — det har LO aldrig accepterat! 1977 försökte folkpartisten Per Gahrton och centerpartisten Gösta Andersson exploatera ett uttalande av mig vid en improviserad frågestund här i riksdagen. Dåvarande socialministern Rune Gustavsson förklarade då tvärsäkert att ”garantierna står fast och skall fullföljas”. Det vore intressant att få höra hur regeringen i dag förklarar sitt brott mot detta reservationslösa löfte från 1977. Liknande dimridåer försökte en statssekreterare härom dagen sprida i Expressen om skatterna. Han undrade hur det går ihop att socialdemokraterna i sina långsiktiga skatteresonemang talar för lägre marginalskatter, men i dag går emot regeringens marginalskattesänkningar. Med detta påstående ville han påvisa bristande trovärdighet hos oppositionen. Försöket är ju nästan pinsamt svagt. Vi vill sänka marginalskatterna, det är sant, men bara på villkoret att man samtidigt förhindrar ökade inkomstklyftor. Man låtsas som om den helt avgörande skillnaden inte existerar. Det vore faktiskt klädsamt, om regeringen ärligt vågade stå för sin egen politik. I stället försöker man slå i svenska folket att pensionsomläggningen är solidaritetspolitik, trots att alla vet att det här är början på en social nedrustning. Man försöker slå i svenska folket att Landsorganisationen stöder nedrustningen, trots att alla vet att också detta är lögn. Man försöker få folk att tro att den SAF-inspirerade regeringspolitiken är den enda vägen ur krisen, trots att alla vet att socialdemokratin på varje punkt har presenterat motförslag. Och man försöker skapa bilden av en arbetarrörelse som driver konfrontationspolitik, trots att vi gång på gång har presenterat uppslag för samförståndspolitik och trots att den egentliga orsaken till oenigheten är att regeringen vägrar att ta ett enda steg i riktning mot en rättvis fördelningspolitik. Numera tror jag emellertid att svenska folket har klart för sig, inte minst genom regeringens egna insatser, att det inte är Landsorganisationen och socialdemokraterna som regerar. Lika oroande som den ekonomiska utvecklingen är börjar också det nya politiska klimat bli som vi nu kan skönja. En kapitalstark arbetsgivareförening satsar alltmer målmedvetet på att driva debatten åt höger och att driva regeringen framför sig. Man talar om ”nyliberalism”, vilket bara är en förskönande omskrivning för den gamla konservatismen och den gamla Nr 29 kapitalismen. Det handlar om att mycket målmedvetet utnyttja den Torsdagen den ekonomiska krisen för att öka klyftorna, åstadkomma en social nedrustning 20 november 1980 och gynna de starka i samhället. Och man frågar sig: Vad gör nu folkpartiet och centern? Det vore faktiskt Besparingar i befriande att få höra vad ni har att säga om SAF:s förslag till privatisering av — statsverksamheten, undervisning, sjukvård och socialförsäkringar. Vad säger ni om återupplimm.m. (omfattvandet av gamla begravda idéer om konjunkturanpassad arbetstid, ökade löneklyftor, en ny våg av flyttningspolitik, närmande till EG, minskade ambitioner för miljöpolitiken och avlövade arbetsrättslagar? Vill och vågar ni vara med och ta striden mot högerkrafterna, eller skall arbetarrörelsen få ta striden ensam? För vi kommer att ta den, det kan jag lova! Men lika viktig just nu är naturligtvis regeringens politik inför den lågkonjunktur som redan har börjat drabba oss med en stigande arbetslöshet och allt tätare permitteringsvarsel. Under nästkommande år, 1981, beräknas arbetslösheten nå nya toppar —i Sverige i bästa fall 150 000 arbetslösa och ute i världens industriländer kanske 25 miljoner. Tillväxten har närmast upphört, de produktiva investeringarna står just nu i stort sett stilla. Inflationen kommer att nå nya toppnivåer — i år minst 13 96. För femte året i rad befinner vi oss i den onda cirkel som regeringen varje år har lovat bryta — galopperande inflation, skyhöga räntor och åtstramningspolitik, som sätter stopp för alla de offensiva satsningar som alla vet måste till. Regeringen hoppas tydligen fortfarande på att företagens och marknadskrafternas välvilja skall rädda dem ur dilemmat trots att företagen själva deklarerar att så icke kommer att ske. För dem är fortfarande huvudmålet att förbättra soliditeten och lönsamheten innan man satsar nytt. Så om inte regeringen gör något lär man få vänta åtskilliga år till. Och under den här tiden blir den svenska produktionsapparaten bara äldre och mindre, och de tappade marknadsandelarna blir större och större. Vårt tekniska försprång på de områden där det ännu finns kommer bara att krympa och krympa. Regeringens enda hopp i den här situationen verkar vara att få Landsorganisationen att överge alla sina principer och svälja lönesänkningar och ökade klyftor och lämna fritt fram för kapitalismen. Men glöm det — det kommer inte att inträffa! Vi har redan erbjudit vad ni vill. Vi har erbjudit låga lönekrav — men i utbyte mot en rättvis fördelningspolitik. Vi har accepterat högre vinster — men i utbyte mot inflytande över hur vinsterna skall användas. Vi har erbjudit arbetsfred — men i utbyte mot realinkomstskydd. Vi har därtill presenterat program efter program för energipolitiken, för satsningar på forskning och utveckling på intressanta framtidsområden, för att trygga råvaruförsörjningen till skogsindustrin, för att få fart på bostadsbyggandet osv. Men vi möts bara av huvudskakningar och axelryckningar och en totalt passiv regering, som använder just den passiva attityden 87 för att verka handlingskraftig. Herr talman! Jag vet att det här låter som en förskräcklig klagovisa, men det beror på att jag uppriktigt sagt är trött på att möta en så totalt negativ attityd. Jag vågar påstå att regeringen inför den här avtalsrörelsen inte haft ett enda konstruktivt förslag att komma med — trots att man borde ha lärt av den stora krasch som inträffade i våras. Mot denna bakgrund finns det ingen annan väg för LO än en konventionell avtalsrörelse med en mycket utpräglad låglöneprofil. Och alla skall veta att lönekraven ändå, jämfört med prisstegringarna, är mycket låga. Bara en kraftfull inflationsbekämpning från regeringen kan få reallönenotan att gå ihop för 1981, men det verkar inte vara så mycket att hoppas på. Jag såg häromdagen en beräkning av vad en kasse julmat kostade 1975 och vad den kostar i dag. Priset var 225 kr. 1975 och nu 390 kr. — alltså en ökning med 70 Ze. Det verkar således bli en mager jul för svenska folket. Och vi vet ju också att de verkligt stora prisökningarna kommer redan i januari 1981. Herr talman! Fackföreningsrörelsen är en demokratisk folkrörelse. Vi som står i ledningen beskylls ibland av våra motståndare för att vara pampar som struntar i medlemmarnas åsikter. Men när det passar dem begär samma motståndare att vi skall strunta i medlemmarnas krav och viljelöst underkasta oss arbetsgivarnas lönesänkningskrav. Det kommer inte att ske, och jag kan lugnt försäkra er att vi har våra medlemmar med oss i det avseendet. Därför önskade jag att regeringen, innan positionerna låstes, skulle ha förstått att man inte kan lösa krisen genom konfrontationspolitik mot de största löntagargrupperna. Mina förhoppningar i det avseendet är sannolikt grusade, och därför kan jag inte se annat än att vi går en i flera avseenden dyster framtid till mötes.

Herr talman! Gunnar Nilsson har i debatten tagit upp ett interpellationssvar som jag lämnade till Gösta Andersson under den tid då jag var socialminister. Gunnar Nilsson har tagit upp detta tidigare i en artikel i A-pressen, och jag har där bemött denna artikel. Gunnar Nilsson kan inte komma ifrån att han 1977 gjorde uttalanden som irriterade många pensionärer — men inte bara dem. Irritation förekom också inom den socialdemokratiska partiledningen — i annat fall hade väl inte ledande socialdemokrater gått ut och gjort uttalanden som tjänade som dementier av vad Gunnar Nilsson sade. Jag kan inte tänka mig att socialdemokraterna skulle ha handlat på detta sätt, om inte Gunnar Nilsson hade uttalat sig på det sätt som jag nämnt. Jag togi en debatt för en tid sedan också upp det yttrande med anledning av pensionskommitténs förslag som LO och Gunnar Nilsson har ställt sig bakom. LO underströk i detta yttrande mycket noga att man i framtiden måste se till att också de grupper som har de lägsta pensionerna får pensionshöjningar. Också PRO har klart uttalat sig för detta. Vad som nu har hänt är att man föreslagit höjningar för de grupper som har de lägsta pensionerna, nämligen ca 700 000 ålderseller förtidspensionärer Nr 29 som endast har folkpension eller som har folkpension och liten ATP-pension. Torsdagen den Dessa grupper får först och främst det pensionstillskott som enligt vad som 20 november 1980 beslutats skall utgå fr.o.m. den 1 juli nästa år. Därtill är de utlovade en ytterligare kompensation. Det innebär ju att den grupp som har de lägsta Besparingar i pensionerna inte får en försämring, utan att den gruppen får en förbätt — statsverksamheten, ring. m.m. (omfatt Sedan är det ändock så — och jag tycker att Gunnar Nilsson och övriga — ningen och inriktsocialdemokrater borde redovisa det i diskussionerna — att pensionärerna — ningen av bespainte är någon enhetlig grupp.

Herr talman! Jag förstår att Rune Gustavsson inte vill diskutera vad som förekom vid interpellationsdebatten 1977 utan i stället försöker beskriva dagens situation. Jag måste därför fråga: Har situationen försämrats så påtagligt sedan 1977? Eller har den förbättrats så påtagligt att man nu kan vidta de här åtgärderna — fastän man inte har det minsta begrepp om vilka effekter de får? Jag tänker inte ta upp någon pensionärsdebatt med Rune Gustavsson här. Jag har bara velat erinra om hur man försökte exploatera en intervju som jag har gjort. Den kommer nu igen i en tappning som egentligen innebär att jag hade rätt 1977. Nu har vi alltså kommit till samma insikt i det här avseendet. Vi vet nämligen — och det var ju det som jag försökte aktualisera redan 1977 men som nu börjar bli alltmer akut — att frågan är: Hur skall vi kunna klara alla de utfästelser som vi har gentemot pensionärerna? Det är inte bara dagens pensionärer, utan i kanske än högre grad morgondagens. Då kan man inte vidta sådana här improvisationer som regeringen har gjort i sitt förslag, när man inte ens vet vilka effekter de får. Men vi kunde ju trots allt konstatera det medgivandet av Gösta Bohman, att man nu har kommit till insikt om vad det här får för konsekvenser. Pensionärsfrågor är jag beredd att diskutera med Rune Gustavsson på ett helt annat och mer ingående sätt än vad vi kan göra vid det här tillfället — jag förstår att det känns litet bekymmersamt för Rune Gustavsson med hänsyn till hans uttalande 1977.

Herr talman! Nej, ur den synpunkten känns det inte bekymmersamt. Jag försöker inte på något sätt bortförklara vad jag sade 1977 i denna talarstol. Men Gunnar Nilsson har försökt att i tidningsartiklar vid olika tillfällen bortförklara vad han sade i en intervju. Det är det som jag har tagit upp här. Sedan frågade Gunnar Nilsson: Har situationen försämrats sedan 1977? Ja, jag har den uppfattningen att landets ekonomiska situation är betydligt sämre nu med tanke på de oljenotor vi har fått. Vid det tillfället hade jag den uppfattningen att vi skulle kunna klara värdesäkringen. Det som nu sker är att hela svenska folket måste ta sin del av svårigheterna, men de som har de lägsta pensionerna får en kompensation. Sedan har jag inte på något sätt försökt att exploatera vad Gunnar Nilsson sade; jag svarade vid det tilfälle det gäller på enkla frågor. Det är Gunnar Nilsson som vid olika tillfällen nu har tagit upp den debatten igen. Jag har inte på något sätt försökt göra gällande att Gunnar Nilsson hade rätt den där gången — jag har inte tagit upp den diskussionen. Men i dag måste vi diskutera utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi nu har. Och än en gång, Gunnar Nilsson: Skall vi kunna klara de åtaganden vi gjort och säkra tryggheten för den stora pensionärsgruppen — den blir än större i fortsättningen — kan vi inte konsumera den tillväxt vi har i det här landet. Socialdemokraterna säger att vi måste förnya vår industri, men då måste vi också se till att den kan investera. Resultatet av Gunnar Nilssons resonemang blir att vi skall konsumera tillväxten. Men hur blir det då med produktionsapparaten och tryggheten?

Herr talman! Det är ju intressant att höra vilken försvarare av ATP reformen som vi plötsligt fått i Rune Gustavsson och centerpartiet. Jag vill bara erinra om att ATP-reformen var precis densamma 1977 som den är 1980. Även om man försöker göra det från regeringens sida går det inte att åberopa svängningar i den ekonomiska situationen och anpassa ATP till dessa. Det bedrövliga i sammanhanget är att ni nu far omkring från regeringens sida och försöker få detta legitimerat genom att åberopa mig. Detta har jag velat peka på, eftersom det tycks vara detta som ni bygger era angrepp mot pensionerna på, nämligen att LO:s ordförande sade detta någon gång 1977. Det är det som jag reagerat emot, och det kommer jag att reagera emot även fortsättningsvis. De lösningar som ni nu försöker improvisera kommer LO eller jag aldrig att ställa upp på.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här debatten om pensionssystemet, men låt mig ändå ta fasta på en sak som jag hörde Gunnar Nilsson säga i sin sista replik. Han fann det rimligt om regeringen anpassade ATP-systemet Nr 29 till den ekonomiska situationen. Det är ju precis det vi gör, och jag tror alltså Torsdagen den att vi på den punkten kan möta en betydande förståelse för åtgärder som vi 20 november 1980 vidtagit. Herr talman! Jag skall med det lämna den här debatten i varje fall för stunden och hålla det anförande som jag förberett — vi närmar oss middagspausen, och jag vill klara av det innan dess. Jag skulle vilja börja med att ställa ett par frågor. Kan vi genom besparingar och återhållsamhet med statsutgifterna återställa balansen i samhällsekonomin? Och hur skall i så fall det arbetet inledas? Den frågan kommer riksdagen att ägna stort intresse i höst. Men i det betänkande vi i dag diskuterar har finansutskottet endast tagit ställning till den grundläggande inriktningen i besparingsarbetet. Därför ser jag ingen anledning att nu ta upp en diskussion om de olika konkreta besparingsförslagen i propositionen och i oppositionens motioner. Oppositionen godtar vissa av regeringens förslag, avvisar andra och fogar därtill egna förslag. Gemensamt för i varje fall regeringspartierna och socialdemokratin är den uttryckta oron över det stora budgetunderskottet och statens växande upplåning. Vänsterpartiet kommunisterna tycks däremot ta betydligt lättare på det problem som budgetunderskottet utgör. Och det är inte särskilt oväntat. Genom att vifta bort balansproblemen behöver kommunisterna inte anvisa vägar att täcka underskotten. I stället kan partiet obekymrat fortsätta med den hämningslösa överbudspolitik som blivit kommunismens kännemärke framför andra i svensk politik. Socialdemokraternas inställning till besparingsförslagens effekt är något oklar. I själva verket förefaller det mig som om man i sin motion driver två oförenliga linjer. Den ena är att förslagen innehåller en hel del luft och inte alls får den totala effekt som sägs i propositionen. Den andra linjen är att förslagen tvärtom får en mycket stor effekt och med förödande kraft drabbar hushållens ekonomi och sysselsättningen. Socialdemokraterna kan alltså inte riktigt bestämma sig för om sparplanen får obetydliga eller mycket stora effekter för de offentliga verksamheterna. Samma oklarhet finns i den socialdemokratiska reservationen i finansutskottet. När de i sin motion vill förringa sparplanen säger de att det är ”ett blygsamt belopp som härrör ur direkta ingrepp i statens egen verksamhet”. Men när de beskriver sysselsättningskonsekvenserna, säger de att ”regeringens förslag till nedskärningar fördjupar denna nedgång”. När syftet är att misskreditera sparplanen i alla avseenden finns det inga krav på inbördes sammanhang mellan kritikpunkterna. Alla dörrar hålls på glänt utom den som skulle behöva öppnas för en bred politisk samverkan kring framtidsinriktade åtgärder som kan återställa sunda statsfinanser. För egen del tolkar jag den här oklarheten som uttryck för en t. v. avvaktande hållning. Jag hoppas att man snabbt kommer att kunna bestämma sig. Att socialdemokraterna inte helt avvisat tanken på en återhållsam budgetpolitik och gått blankt emot alla regeringens förslag beror naturligtvis 9 delvis på att sakskälen så entydigt talar för återhållsamhet. Men jag tror att det finns en ytterligare orsak. Inom den socialdemokratiska partiledningen anar man säkert att det finns en växande folklig förståelse för en stram budgetprövning. Opinionsvinden talar med förnuftets röst. Det finns i dag troligen mycket små opinionsvinster att göra med traditionell överbudspolitik — i vart fall för partier som hämtar sitt främsta stöd från andra människor än dem som hör hemma i oreflekterade missnöjesgrupper. Det är inte längre trovärdigt att gå ut och lova kostnadskrävande nya reformer eller — om någon skulle komma på den tanken — en omfattande sänkning av skattetrycket. Jag tror att det med tiden kommer att bli en ökande uppslutning bakom regeringens ekonomiska politik också från de kretsar som i dag motarbetar den. Vi befinner oss ju i en delvis ny situation. Besparingspropositionen var unik i den meningen att det var första gången under efterkrigstiden som det föreslogs mer omfattande besparingar i offentlig verksamhet. Att förslagen ibland kommenterats i något upphetsade ordval är kanske förståeligt just därför att det rör sig om något ovant. Med hänvisning till konjunkturläget vill socialdemokraterna åstadkomma en mindre åtstramande effekt än regeringen. Man gick emot förslaget till momshöjning tidigare i höstas, och nu går man emot en del av besparingsförslagen. I praktiken vill man alltså ytterligare öka budgetunderskottet. Det här kan man med hänvisning till utskottsmajoriteten kommentera genom att fråga sig: Om socialdemokraterna velat föra en mer expansiv politik än regeringen både under den goda konjunkturen 1978-1980 och nu under den väntade konjunkturnedgången, när kommer man då att rekommendera återhållsamhet i förhållande till regeringens politik? Det är av sysselsättningsskäl som socialdemokraterna säger sig vilja föra en mer expansiv finanspolitik än regeringen. Det är uppenbart för alla som följt svensk politik under senare år, att ett huvudmål för regeringen är att värna sysselsättningen och motverka en uppgång av den öppna arbetslösheten till de nivåer som man har i praktiskt taget alla andra länder, även socialdemokratiskt styrda som Danmark och Västtyskland. Den sysselsättningspolitik som förts sedan 1976 är ett bevis på att det förhåller sig på det sättet. Regeringens sysselsättningspolitiska ambitioner står, herr talman, självfallet fast. På lång sikt är det helt uppenbart att problemen i ekonomin skulle förvärras med en socialdemokratisk politik. Obalanserna skulle bli större och kvarstå längre om socialdemokraternas alternativ genomfördes. Detta vore ett stort hot mot sysselsättningsmöjligheterna om ett antal år. Men det är inte säkert att man bäst gagnar sysselsättningen ens på kort och medellång sikt med den finanspolitik som socialdemokraterna förordar. Redan på ganska kort sikt kan ett stort budgetunderskott få vad som skulle kunna kallas en utträngningseffekt. Privat efterfrågan trängs tillbaka av den offentliga utan att det egentligen är avsikten genom att räntorna stiger, inflationstakten ökar, lånemöjligheterna minskar, löneglidningen tar fart och industrins investeringar trängs tillbaka. På så sätt hotar en alltför expansiv finanspolitik sysselsättningen snarare än att värna den. En del av de här utträngningseffekterna ser vii dag. Det är ett av skälen till att vi lagt fram sparprogrammet. Särskilt tydligt märks de på kreditmarknaden. Det är inget tvivel om att statens upplåningsbehov tillsammans med underskottet i bytesbalansen drivit upp räntan till en högre nivå än den annars skulle behöva ligga på. Det hämmar naturligtvis de produktiva investeringarna i byggnader och maskiner. Allt färre investeringsobjekt ter sig lönsamma när ränteläget stiger. Och det försämrar sysselsättningen på kort sikt i byggnadsbranschen och på litet längre sikt i tillverkningsindustrin som helhet. Försämras möjligheterna att minska underskottet i bytesbalansen kan inte svensk industri öka sina marknadsandelar på exportmarknaden och hemmamarknaden. Det vore ett hot mot sysselsättningen på kort lika väl som på lång sikt om socialdemokraterna fick gehör för sin ekonomiska politik. I den socialdemokratiska motionen gör man det lätt för sig, bl.a. när man lägger fram en rad kostnadskrävande förslag till näringspolitiska insatser och ökat stöd till forskning och utveckling utan att anvisa hur de skall finansieras. Å ena sidan kan en del av de åtgärder som föreslås efter en tid mycket väl få positiva effekter för industrin. Men å andra sidan förstärker man budgetens utträngningseffekter och motverkar på så sätt sina egna förslag redan från början. Vilken effekt av de socialdemokratiska näringspolitiska förslagen som är starkast, den positiva effekten eller utträngningseffekten, är naturligtvis svårt att säga. I bästa fall tar de ut varandra. Men eftersom de negativa effekterna i tiden kommer före de positiva, är det risk att de förstnämnda kommer att dominera. Om man med dagens budgetunderskott försöker öka tillväxten i ekonomin genom en ännu mer expansiv finanspolitik är det inte säkert att man når avsedd effekt. I stället kanske man motverkar sina egna syften på grund av den utträngningseffekt jag nyss beskrivit. Situationen i dag är inte jämförbar med den då man söker ta sig ur en djup lågkonjunktur med hjälp av en traditionell underbalansering av statsbudgeten. Det är helt klart att industriproduktionens ställning måste stärkas. Vad som förbisetts i den socialdemokratiska motionen är bl.a. att basen för vår industriproduktion under mycket lång tid måste vara den industri och den produktionsinriktning vi redan har. Den måste vi vårda oss om. Den kan inte hastigt och lustigt ersättas med något annat. Men den bevaras inte av att vi motsätter oss de strukturförändringar som är nödvändiga för att bibehålla konkurrenskraften. Det är mycket viktigt att satsa på nya utvecklingsprojekt. Det är det dominerande temat i den näringspolitiska delen av socialdemokraternas motion. Ett tillflöde av sådana nya utvecklingsprojekt måste vi ständigt ha. Det håller jag med om, och det är också något som statsmakterna på olika sätt söker främja. Men minst lika viktigt även på ganska lång sikt är att vi kan skapa sådana förutsättningar för den existerande produktionen att den i framtiden kan tillverkas och försäljas till konkurrenskraftiga priser. Jag kan inte minnas att ordet lönsamhet är nämnt någonstans i hela den Vare sig det nu beror på ideologisk blockering eller har andra orsaker, så är detta djupt symboliskt för ett verklighetsfrämmande drag i den socialdemokratiska näringspolitiken. Man bortser från vad som är den grundläggande förutsättningen för all verksamhet som bedrivs i internationell konkurrens. Varor och tjänster måste kunna säljas till priser som är konkurrenskraftiga samtidigt som de täcker produktionens kostnader, däri inberäknade ränta och riskersättning på det insatta kapitalet. De stora svenska verkstadsföretagen har ju i allmänhet främst varit sammansättningsfabriker för komponenter tillverkade på annat håll. Nätet av underleverantörer har alltid varit stort. Utslagningen av industriproduktion under 1970-talet och då främst under kostnadskrisens år har till en inte ringa del dolts av det faktum att många stora verkstadsföretag arbetat vidare på i stort sett oförändrat vis. Vad som hänt är i stället att ett antal av företagens svenska underleverantörer slagits ut och ersatts av utländska företag som kunnat offerera lägre pris än de svenska. Den aspekten på de små och medelstora företagens förhållanden saknas helt när man i den socialdemokratiska motionen diskuterar underleverantörernas villkor. I stället säger man i motionen att de här företagens finansiella bas gott kan minskas, om man bara inför ett nytt factoringinstitut. Hur det skall kunna öka svenska mindre företags möjligheter att framgångsrikt konkurrera med utländska företag om underleveranser till den svenska storindustrin är svårt att inse. Symtomatiskt är också att ett av de få riktigt konkreta kraven i den socialdemokratiska skattepolitiken är att beskattningen av det arbetande kapitalet i familjeföretagen skall skärpas. Återigen möter vi här ett exempel på den ideologiska blockeringen, som gör det omöjligt för socialdemokraterna att se klart i näringspolitiken. Socialdemokraterna vill föra en finanspolitik, som ytterligare ökar budgetunderskottet, driver upp räntorna, minskar utrymmet på kreditmarknaden och skärper inflationen men vars sysselsättningseffekter är tveksamma. Den politiken försvårar nämligen bland mycket annat för de små och medelstora företagen och deras anställda att klara sig i konkurrensen med utländska företag. Det skall gärna medges att vissa delar av storindustrin lättare kan kompensera inhemska kostnadsökningar, därför att de kan förlägga en allt större del av sin komponenttillverkning utomlands. Men för samhällsekonomin och för den inhemska sysselsättningen vore något sådant naturligtvis något djupt olyckligt. Regeringen anser för sin del att skattetrycket nu är så högt att budgetunderskottet i fortsättningen väsentligen måste angripas på utgiftssidan. På den punkten förefaller det mig som om vi skiljer oss något från socialdemokraterna. Hur skall man annars tolka uttalandet i den socialdemokratiska partimotionens skattepolitiska avsnitt, där det sägs att ”skattesystemet måste ge sitt bidrag till att sanera den offentliga sektorns finanser”. Det finns anledning att fråga socialdemokraterna: Om ni vill fortsätta en skattehöjningspolitik, varför säger ni det då inte klart, så att folk förstår att det är er linje? Om ni inte vill höja skattetrycket, vad betyder då den mening jag nyss citerade? Nr 29 I själva verket är sträng återhållsamhet med offentliga utgifter en Torsdagen den nödvändighet och kraftiga fortsatta höjningar av skattetrycket en omöjlig 20 november 1980 het. 1965 utgjorde de offentliga utgifterna en dryg tredjedel av BNP. I år är de nästan två tredjedelar av BNP. Om man förlänger efterkrigstidens utgiftstrend in i framtiden, så kommer de offentliga utgifterna att spränga 100-procentsvallen någon gång mot slutet av 1980-talet eller i början av 1990-talet. Då skulle alla inkomster betalas in i skatt för att antingen finansiera den offentliga konsumtionen eller omfördelas genom transfereringssystemet. De flesta är nog eniga om att vi inte uppnår dessa 100 96. Utgiftsökningen måste böja av dessförinnan. Jag tror att de flesta människor menar att ”dessförinnan” är ungefär nu. När de offentliga utgifterna utgör en liten del av BNP kan man låta dem växa i den takt man önskar. Men när stat, kommun och socialförsäkringssektor redan tar merparten av BNP i anspråk för egen konsumtion och omfördelning går det inte att låta de offentliga utgifterna öka snabbare än vad de totala resurserna växer. Samtidigt som vi erkänner detta måste vi emellertid fortsätta att ställa upp till försvar för den offentliga sektorn gentemot dem som nu ser ett gyllene tillfälle att uttrycka sin traditionella motvilja mot mycket av det som det allmänna erbjuder medborgarna. På den punkten vill jag gärna svara Gunnar Nilsson, som nu har lämnat kammaren, att det parti jag företräder alltid kommer att värna om den offentliga sektorn och hävda dess betydelse i för människor viktiga servicefrågor som de han nämnde, exempelvis utbildningen, sjukvården, barnomsorgen. Den offentliga sektorn har sin självklara roll, och vi kommer självfallet inte att ändra vår inställning till den. Men det betyder inte att man inte kritiskt kan granska den offentliga sektorns verksamhet och fundera över hur man skulle kunna göra den effektivare och vad man eventuellt kan ändra för att nå ett bättre resultat med samma insats. Stora delar av den offentliga sektorns expansion kan sättas i samband med de förändrade levnadsvillkor som uppstod genom industrialismen. Med industrisamhället följde inte bara ett ökat välstånd utan också nya livsmönster och ett starkare beroende av marknadens fluktuationer. Ur det här växte krav på ett ekonomiskt trygghetssystem. Andra delar av expansionen har sina rötter i det ökade tånd som marknadsekonomin skapat och som ökat efterfrågan på tjänster, som tidigare var förbehållna ett privilegierat fåtal. Ytterligare inslag i tillväxten kan föras tillbaka på nya kontrollbehov, som de tekniska landvinningarna förde i sitt spår. De ökade insikterna om olika hot mot människors hälsa och miljö har lett till en vidgad offentlig övervakning av olika riskkällor. Den offentliga sektorns expansion har verkligen varit ett av de dominerande dragen i 1900-talets sociala och ekonomiska utveckling. Genom en utbyggnad av den offentliga sektorn har välfärdssamhället skapats. Och det 95 är genom omfattande offentliga åtaganden som vi kan slå vakt om människors trygghet och välfärd. Därmed är inte sagt att en hårdare granskning av vad stat och kommun sysslar med skulle behöva minska vår samlade välfärd. Tvärtom skulle det mycket väl kunna öka både trygghet och välfärd. Årtionden av oavbruten, snabb expansion i den offentliga sektorn har bl.a. lett till att nästan allt det beslutsunderlag som produceras av offentliga myndigheter och statliga utredningar är expansivt till sin karaktär. Det förutsätter tillskott av ytterligare resurser. Den här orienteringen var kanske lämplig under ett skede som präglades av möjligheterna att bygga ut den offentliga sektorn väsentligt mycket snabbare än vad de totala resurserna i samhället växte. Resursbrister kunde ses som tillfälliga restriktioner. Om medel inte omedelbart stod till buds kunde man bestämma sig för en handlingsplan med ett långsiktigt utbyggnadsmål. I synnerhet har det varit karaktäristiskt för 1960 och 1970-talen att fastställa fleråriga utbyggnadsoch åtgärdsprogram. Men när alltför många sådana program lagras på varandra bygger man in en automatik i utgiftssystemet som gör att den samlade kostnadsbördan efter ett tag lätt får ohanterliga proportioner. Det är i stor utsträckning vad som hänt de senaste åren. Ungefär 80 96 av statsutgifternas ökning mellan budgeten 1975 80 berodde på sådan automatik, dvs. var konsekvenser av beslut som fattats före 1976. Det är nu nödvändigt med ett helt nytt synsätt. Ett sådant har annonserats i sparplanen. Under de år vi kan överblicka måste resursknapphet betraktas, inte som en tillfällig utan som en varaktig restriktion. Den här inriktningen måste alltmer få sätta sin prägel på hela den politiska beredningsprocessen. Det långsiktiga hushållninsperspektivet och behovet av genomtänkta prioriteringar måste få en ökad tyngd. Både inom utredningsväsendet och inom myndigheterna själva måste resurser överföras från en expansivt inriktad projektering av nya insatser till en kritisk granskning av befintliga program och regelsystem. Syftet skall då inte bara vara att nå högre effektivitet och produktivitet utan också att skapa underlag för att ompröva uppställda mål och utstakade handlingslinjer. Detta är något som kräver medverkan av alla berörda verk och myndigheter. Jag har den senaste tiden träffat ett stort antal verkschefer och diskuterat de här frågorna med dem. Till min glädje har jag vid de kontakterna funnit ett starkt gensvar för tankar av det slag jag framfört. Inom budgetdepartementets verksamhetsområde har vi två verk, som har till sin speciella uppgift att medverka till att lägga ett hushållningsperspektiv på den offentliga verksamheten. Jag tänker på statskontoret och riksrevisionsverket. Deras roll är central, men det är klart att huvudansvaret för en god hushållning måste ligga ute på de olika myndigheterna. Det är ju där den största och mest detaljerade kunskapen om verksamheten finns. Styrningen och finansieringen av den offentliga sektorn är nu så komplicerad att en betydande del av samhällets kreativitet och uppfinningsrikedom borde kanaliseras mot det området. Genom att lägga ökad vikt vid en bättre långsiktig hushållning med offentliga medel kan vi ta ett långt steg på vägen mot balans i ekonomin, och det behöver lika litet som hittills på något avgörande sätt beröra den välfärdspolitik som byggts upp under lång tid och i bred politisk enighet. Avstår vi från att hushålla bättre, så kan det däremot bli det största hotet mot vår framtida välfärd.

Fru talman! Jag tror jag kan glädja fru talmannen med en försäkran att jag skall försöka avkorta mitt inlägg så mycket som möjligt. Det har sagts så mycket redan att jag inte vill göra mig skyldig till alltför mycket upprepning. Den regeringsproposition som ligger till grund för finansutskottets betänkande har för första gången på fyra år gett ett oreserverat erkännande av hur illa ställt det är med nationens ekonomi efter dessa fyra år av borgerliga regeringar. Men regeringen vore inte vad den är om den inte ganska snabbt svor sig fri från ansvaret och försökte lägga skuldbördan på vad som hände innan borgerlighetens regemente tog fast form på hösten 1976. Nu presenteras den s.k. överbryggningspolitiken som orsaken och roten till allt ont. Detta kommer fram från både statsministerns och ekonomiministerns inlägg i propositionen, och det har tidigare under dagens debatt varit föremål för vissa funderingar. Detta är en i grunden felaktig historieskrivning, och den blir ju inte sannare för att den upprepas varje gång regeringens ekonomiskt ansvariga tar till orda.

Lagerstödet förknippades med villkoret att företagen skulle avstå från permitteringar och hålla sina anställda i arbete. Denna politik var i och för sig inte ny. Vi hade provat den 1972 i den konjunkturnedgång som inledde 1970-talet. Vid det tillfället prisades den högt av de företag som prövade systemet. Man kunde leverera sin produktion litet längre fram, både från den löpande verksamheten och från tidigare upplagda lager, när efterfrågan steg — allt enligt grundprinciperna för överbryggningspolitiken. När detta upprepades under 1975 och 1976 innebar det att vi praktiskt taget ensamma i OECD-kretsen höll ekonomin uppe och sysselsättningen i gång. Vi befriade följaktligen både arbetsmarknadsverket och statsbudgeten från de större kostnader som omhändertagandet av de arbetslösa i annat fall skulle ha inneburit. Vi fick en ökad internationell efterfrågan under 1978-1979. Lagren kunde avsättas. Företagen gjorde rent bord i lagerhållningen när det gällde såväl järnmalm och papper som massa och sågade trävaror, för att ta några exempel. Ekonomiminister Gösta Bohman har under senare år levt högt på att vi 1978 lyckades uppnå ett överskott på 5,5 miljarder i handelsbalansen. Han brukar förklara det med att svångremspolitiken under 1977 hade dessa goda verkningar. I själva verket var överskottet ett resultat av att vi, enligt officiella siffror, exporterade våra under 1975 och 1976 uppbyggda lager i en omfattning som gav oss alldeles extra exportinkomster på drygt 6 miljarder under 1978. Uppgiften och siffran är angivna i den av Ingemar Mundebo signerade budgetpropositionen för 1979. Trots att detta förhållande är officiellt har det av någon underlig anledning aldrig väckt uppmärksamhet i den politiska debatten. Ekonomiministern får fortsätta att från talarstolarna berätta om att det var momshöjningen och de dubbla devalveringarna 1977 och ingenting annat som gav oss handelsöverskottet 1978. Att också bytesbalansen 1978 blev rimligt tillfredsställande förklaras av att den s.k. korrigeringsposten för tjänster och transfereringar detta år justerades upp med inte mindre än 4 miljarder i förhållande till tidigare tillämpade beräkningar. Den var således inte ett resultat av att det hände något speciellt 1977 och 1978, utan det var en ny bedömning av vad tjänsteoch transfereringsposterna rätteligen gav oss i vår utrikeshandel. De kommentarer man kan anföra i avseende på överbryggningsarrangemanget är ett beklagande av att stora delar av lagerhållningen såldes ut för tidigt. Lagerförsäljningen satte in under 1978, då bl.a. massapriset låg i den absoluta botten på 310 dollar per ton blekt sulfat. Det steg året därpå till 440 dollar per ton och ligger i dag på 545 dollar per ton. Leveranserna av massaved var under 1978 4,4 miljoner ton. Prisskillnaden mellan åren 1978 och 1979 var 130 dollar per ton. En enkel multiplikation ger besked om att här gjorde vi en valutaförlust och en förlust för branschen på i runt tal 2,5 miljarder kronor genom att realisera lagerhållningen ett år för tidigt. Hade man hållit ut bara ett år till, hade man räddat de exportmiljarderna till landet. Jag skall emellertid inte vara efterklok — det är alldeles för lätt — men jag har velat anföra dessa kommentarer till den så förkättrade överbryggningspolitiken. Den politiken, rätt skött, behöver inte vara ett förbrukat vapen. Jag skulle t.o.m. vilja ta mig friheten att rekommendera regeringen att i stället för att åka omkring och tala illa om överbryggningspolitiken ta sig en funderare på om det inte är motiverat att på vissa avsnitt inom det svenska näringslivet göra om den, repetera vad vi tillämpade såväl 1972 som under 1975 och 1976. När regeringen envisas med att hålla tyst om alla misstagen under dessa fyra långa år och att hänvisa till vad som skedde under 1975 och 1976 förtjänar det i den historiska sanningens intresse att understrykas att den kostnadsstegring som föranleddes av utvecklingen på arbetsmarknaden 1975 och 1976 hade sin grund i en överraskande generositet från företagens sida vid de lokala förhandlingarna. Jag lade märke till att utskottets ordförande Eric Enlund i dag talade om att löneutvecklingen dessa båda år var 20 96 högre än löneutvecklingen i omvärlden. Jag tittade efter litet närmare och kunde konstatera att ungefär 18 26 av denna lönestegring var ett resultat av centrala förhandlingar, medan närmare 13 9 var resultat av frivilliga påslag efter de centrala förhandlingarna. Dessa lokala uppgörelser höjde kraftigt de löner som man hade kommit fram till vid de centrala förhandlingarna. De lysande övervinsterna för näringslivet under 1974 uppfattades förmodligen bland företagarna som en permanent företeelse, därav de långtgående eftergifterna. Vad som här hände var exklusivt arbetsmarknadens egen affär. Vi har alla tvärsöver partigränserna varit överens om att avhålla oss från politiska ingripanden i avtalsrörelserna, och på den punkten har jag inte hört någon avvikande mening. Utvecklingen förstärktes av permanenta överbud i stimulanssyfte under dens.k. överbryggningspolitikens år — överbud som kom från de borgerliga oppositionspartierna från 1974 över 1975 och fram över 1976. Lotteririksdagen var inte den bästa bakgrunden för den socialdemokratiska regeringen i dess strävan efter ekonomisk disciplin på utvecklingen. Jag har beskrivit denna utveckling i tidigare inlägg från kammarens talarstol och dokumenterat den genom att redovisa den borgerliga oppositionens partimotioner under de senaste åren av socialdemokratins regeringstid. De kan sammanfattas i orden ”en helt oansvarig överbudspolitik”. Vi lyckades i de flesta fall i stort avvisa överbuden. Därför lyckades vi i allt väsentligt också bevara en rimlig och sund ekonomi fram till regeringsskiftet 1976. Den utveckling jag har beskrivit kommenteras på s. 12 i proposition 20. Där sägs att Sverige, till skillnad från de flesta andra länder, under åren 1975 och 1976 bedrev en mycket expansiv politik. På s. 8 i samma publikation säger man: ”De kraftiga balansbrister vi nu har förstärktes som en följd av överbryggningspolitiken 1975 och 1976.” Det skall de borgerliga partierna säga, som gjorde allt vad som stod i deras förmåga för att lämna överbud och fördärva den ekonomiska stabilitet som ändå i stort sett präglade dessa år. Vad man här ogenerat uraktlåter att berätta är att den borgerliga oppositionen lade ned en omfattande politisk aktivitet just för att förstärka de stimulanser som man nu i efterhand med oskyldighetens skära rodnad på kinderna beskäftigt fördömer. Det är en reflexion som osökt inställer sig: Hur länge skall åren 1975 och 1976 få vara boven i det ekonomiska drama som under 1977, 1978, 1979 och 1980 stadigt visar en snabb, gradvis fortgående försämring för land och folk? De senaste fyra årens negativa utveckling har ju hela tiden signerats av den borgerliga regeringen, och den förda politiken har utformats under den falska förklaringen att man själv är praktiskt taget oskyldig till allt vad som händer. För att göra sig riktigt rentvättad går man i sina mera sublima ögonblick tillbaka ända till mitten av 1960-talet — herr Bohman lyckades med detta — för att förklara katastrofen under de senaste fyra åren. Nu berättar regeringen för oss att nationens ekonomiska bekymmer kommer att fortsätta ytterligare en del år framöver. Man ställer då onekligen frågan: Blir det en fortsatt repetition på den falska historieskrivningen från åren 1975 och 1976? I så fall ställer man sig också frågan: Hur i Herrans namn orkar man hålla på med den jargongen? I fråga om den ekonomiska dagssituationen i jämförelse med läget för ett år sedan vill jag bara i största korthet konstatera följande. Industriproduktionen med avstämning i augusti månad mot ett år tidigare ligger ett par procent, 1,5 eller 2 76, högre i volym räknat, men mer är det inte. Tyvärr visar orderböckerna och den omedelbara efterfrågan nu en negativ utveckling. Skogsindustrin, gruvorna, bilindustrin och järnoch stålverk håller på att snabbt dra ner sin produktion. Därmed torde förhoppningarna om en exportökning under detta år försvinna. Permitteringar, avsked och nedläggningar är ett alltför starkt inslag i industribilden för dagen. Bostadsbyggandet under 1980 ligger på en nivå som är 13 96 lägre än 1979, trots att det är oberoende av den internationella konjunkturen. Privatkonsumtionens förändring ser ut att stanna på + 0 under 1980. Den plusprocent som regeringen redovisar torde, mot bakgrund av den allt starkare inflationsutveckling som vi nu avläser, försvinna. Bilhandeln reduceras i förhållande till fjolåret med ca 10 26. Exportresultatet 1980 blir volymmässigt + 0, men när det gäller importen avläses en fortsatt volymökning. Tolvmånaderstalet för budgetens underskott räknat från oktober i år är 54,7 miljarder. Det mesta talar för att underskottet ökar, trots alla ansträngningar från regeringens sida. Jag tar mig friheten att gissa att det har ökat till minst 60 miljarder när vi stämmer av det i oktober månad 1981, naturligtvis under förutsättning att den nuvarande regeringen sitter kvar och att denna politik i stort sett fortsätter. Löntagarna har 1980 att registrera en standardsänkning på 22. ; Utlandsupplåningen är så avskräckande den kan bli. Regeringen redovisar i sin proposition ett underskott på 21,5 miljarder under 1980, och man ökar på det till 23,2 miljarder 1981. Inflationen har, som alla känner till, under året satt rekord. Det senaste tolvmånaderstalet ligger på mellan 15 och 16 90. Och årstalet för kalenderåret 1980 torde ligga på 13 26, förhoppningsvis inte Den regeringspolitik vi denna höst upplever går på tvärs med konjunkturutvecklingen. När produktionssiffrorna pekar neråt som ett tecken på svag efterfrågan, pressas den utvecklingen ytterligare i samma riktning genom de under höstens urtima riksdag genomtrumfade skattehöjningarna och vid den lagtima riksdagen föreslagna — och jag föreställer mig så småningom också genomtrumfade — ss.k. besparingarna. Man tycks alldeles ha glömt bort att en sådan utveckling i en nedåtgående konjunktur blir på sitt sätt självgenererande. Den bara förstärker nedgången. Vilka argument som än används för att försvara politiken så kommer den att verka ungefär som när man kastar ut barnet med badvattnet. Vi har från socialdemokratins sida med all kraft varnat för de konsekvenserna. Den utan jämförelse största efterfrågan har vi inom det egna svenska folkhushållet. Jag har många gånger förut sagt, och jag säger det nu också, att 70 90 av vårt byte av varor och tjänster sker inom de egna gränserna, och den i och för sig så viktiga exportmarknaden skall basera sin export på en hemmamarknad som helst inte tappar sin efterfrågan. Det gäller framför allt kapitalvarorna, stora delar av råvarorna och halvfabrikaten. Vi har inte — jag har understrukit det många gånger — någon efterfrågeinflation i dagens läge. Svenska folket går inte och bär för mycket pengar i sina plånböcker. Alla försäljningssiffror är en dementi på detta. Handelns försäljningssiffror, människornas konsumtion, deras bilköp, deras intresse att bygga sommarstugor eller egnahem — inom alla dessa nyckelområden där man avläser graden av köpkraft hos de stora folkgrupperna pekar alla tecken neråt. Att vi har en besvärande rekordinflation betingas av den kostnadsutveckling som politiken har fört oss in i. Det enorma underskottet i budgeten tvingar riksbanken och riksgälden att föra en politik där sparande och kapitalbildning i alltför stor utsträckning konsumeras för att täcka budgetunderskottet. Jag tror det var Lars Tobisson som tidigare sade att våra affärsbanker nu mer och mer blivit förvaltare av statsobligationer och tappar mycket av sin aktivitet och sina kreditmöjligheter när det gäller näringslivets finansiering. I slagsmålet om krediterna, där budgetunderskottet konfiskerar en så pass väsentlig del, gäller ju lagen om tillgång och efterfrågan. Vi får då en abnormt hög ränta: 15 26 och däröver i den korta marknaden, 12,7 960 på bostadsobligationer och 13,5 96 på industriobligationer. De fungerar på ett sådant sätt att de är någonting av en broms på investeringar och företagaranda. Vi har en kostnadsinflation. Allt detta konstaterar bl.a. herr Tobisson i sitt inlägg. Men han drar inte slutsatserna av det och säger hur vi har kommit dit. Jo, det är naturligtvis på grund av släpphäntheten från regeringens sida när det gällt budgetpolitiken under de här fyra åren. Det mest bekymmersamma vid ett försök att bedöma framtiden är att regeringspolitiken leder till en klar dämpning av sysselsättningen. Från dessa utgångspunkter framstår de i statsministerns föredragning anförda motiveringarna som ännu mer svårförståeliga. Herr Fälldin talar om att alltför få människor i dag vill ta arbete inom industrin. Vad är det för industrier som i dag saknar folk? Det kan vara en och annan småföretagare som till äventyrs skulle önska ha tillgång till ett par eller fyra fem anställda. Men vad är det för stora branscher och stora industrier som i dag saknar folk? Var har herr Fälldin fått detta ifrån? Fråga arbetarna i Landskrona och vid varven i Malmö och Göteborg, gruvarbetarna och järnbruksarbetarna i Norberg och Surahammar, gruvarbetarna i Kiruna och Malmberget, järnbruksarbetarna i Luleå, Oxelösund och Domnarvet, skogsindustrins anställda i Köpmanholmen, Hörnefors, Emsfors och Delaryd! Fråga järnbruksoch verkstadsarbetarna under Uddeholms olika förvaltningar! Fråga tekoarbetarna i södra Älvsborgs län, där mer än 4 000 jobb försvunnit under de fyra år vi haft borgerliga regeringar! Får dessa en chans till industriarbete, fru talman, tar de den med uppsträckta händer. Varför gör man slika uttalanden om att folk har en motvilja mot att ta industriarbete? Tusentals arbetare har förmodligen f.n. sin tillvaro förstörd och är sömnlösa av bekymmer inför hotet att en vacker dag bli uppsagda och få besked om att industrin skall läggas ner, där detta inte redan har skett. Talet om den alternativa sysselsättningen är i de flesta fall ett tal för galleriet, och det har varit något av en generell förklaring från vår värderade industriministers sida varje gång han har kommenterat någon nedläggning. Ersättningsindustrierna tar man i dagsläget inte på hyllan, lika litet som stora förhoppningar kan knytas till vad man brukar kalla nya ”intelligensindustrier”, inplacerade i nischer som ingen annan har upptäckt på det näringspolitiska området — det här är en fråga som har internationell karaktär, för det finns ju aktivitet också i de övriga nationerna. Slikt tal har egentligen inget underlag. Vi har att hålla oss till den industriella verksamhet och verklighet som vi kan och där vi har traditioner. Vi har att utveckla den vidare i en allt hårdare konkurrens. Naturligtvis tar vi emot nya idéer med stor tacksamhet, men detta blir mer effekter i marginalen, och det förändrar inte det allvarsamma dagsläget. Skall det bli någonting, så får tydligen politikerna gå in som den positiva kraften. Våra utvecklingsprojekt, som vi har redovisat vid flera tillfällen under de senare åren, är försök i den riktningen, men de har inte föranlett några åtgärder från regeringens sida. Ökade investeringar är inte heller tillräckliga för att hjälpa oss ur dilemmat. När SSAB har lagt ner 4-5 miljarder på att strukturera handelsstålsindustrin, behöver man ett par tusen personer färre än innan man startade struktureringen. Det betyder självfallet inte att det var fel att strukturera, men det får den konsekvensen på arbetsmarknaden. När skogsindustrin moderniserar och bygger ut sin produktionskapacitet, blir resultatet genomgående att man tar fram den större produktionen med ett färre antal anställda. Jag kan som exempel nämna att ett av våra större skogsföretag f. n. håller på att realisera ett investeringsprogram på 2,8 miljarder. Det innebär att man ökar sin produktion ganska väsentligt, men man gör 400 personer överflödiga. Företagens under senare tid allt oftare genomförda avskedanden med motiveringen att produktionen inte är företagsekonomiskt lönsam, tvingar fram en omprövning av företagens hittills orubbade suveränitet. Anonyma aktieägare och deras lika anonyma styrelserepresentanter hanterar för ofta och för många gånger människor och Nr 30 samhälleliga värden som om de inte rörde dem närmare. Får man inte maximal utdelning på den investering man själv har initierat, så går man ur den och överlämnar till samhället att reda upp följderna. Tror man att folk skall finna sig i detta hur länge som helst? Vilka av dessa drabbade branscher räddar man genom att dra in den offentliga sektorn och genom att tala om — det har sagts tidigare här i dag — att den måste dras in för att man skall friställa resurser? Vad är resurser? Jo, det är arbetskraft och kapital just till den industriella sektor som visar den bild som jag här har redogjort för. Det är i detta perspektiv vi har att bedöma utvecklingen också av den offentliga sektorns aktivitet. I officiella handlingar redovisas att den svenska industrin under de senaste fyra åren har reducerat de anställdas antal med 75 000 personer och att den offentliga sektorn under samma tid har tagit emot dubbelt så många. Detta innebär att den offentliga sektorn dels får ta hand om dem som blir överflödiga, dels får ta hand om det naturliga tillskott på arbetsmarknaden som utgörs av ungdomar och den kvinnliga arbetskraft som i allt större utsträckning gör anspråk på förvärvsarbete. Valet står helt enkelt emellan om dessa människor skall användas i en normal, civil sysselsättning eller om de skall hänvisas till arbetsmarknadsverket och dess aktiviteter. Med all respekt för AMS insatser tror jag dock att folk trivs bättre med det andra alternativet, och som också har sagts här i dag blir det absolut inte billigare för samhället och för nationen att försörja alla de här människorna via arbetsmarknadsverket och arbetslöshetsförsäkringen. Vid sidan om det nödvändiga administrativa svarar den offentliga sektorn för många livsviktiga avsnitt i vårt samhällsliv. Jag behöver inte tala endast om sjukvård och undervisning, utan jag kan tala om trafik, kraftproduktion, telekommunikationer och mycket annat, som är basen för hela den industriella utvecklingen. Som utvecklingen avtecknar sig i dag talar ju det mesta för att samhället i större utsträckning än tidigare får ett direktansvar för arbete och sysselsättning, förmodligen också på nya områden. Jag kan inte komma till någon annan slutsats. Här har vid flera tillfällen deklarerats från denna talarstol att vi är på väg in i någonting alldeles orimligt, därför att 65 20 av BNP tas i anspråk för den offentliga sektorn. Vem som helst kan ta upp akterna, serverade från kanslihuset, och läsa sig till att 35 20 av BNP går till offentlig konsumtion och offentliga investeringar. Dessutom har vi ett samarbete mellan privat och offentlig sektor, där framför allt den privata industrin tar sin utkomst och sin styrka som industri ifrån de offentliga beställningarna. Man kan nämna sådana äkta par, om jag får använda det uttrycket i det här sammanhanget, som Vattenfall och ASEA, LM och televerket samt försvaret och försvarsindustrin — bara för att exemplifiera vad jag nyss sagt.

Därför är det ju så enormt otillfredsställande och snedvridet att tala om att 65 6 av all aktivitet i nationen tas om hand av den offentliga sektorn. Det är 35 20, det andra flyter ut till privata människor som med dessa pengar håller liv i en privat sektor. Nu är det naturligtvis klart att vi har kommit till en gräns, där det inte finns så särdeles många fler procent att ta, det kan jag hålla nied om. Men dagens nivå har vi varit överens om med hänsyn till fördelningen mellan just privat och offentlig sektor. Vi har alla vårt ansvar för det, och vi har inte gått för långt. Det är min uppfattning. Vi har nu i det framlagda sparpaketet attacken mot folkpensionärerna via rensningen av indexet, det index som skall garantera värdesäkringen. Andra har debatterat detta, och jag skall inskränka mig till att säga att det är orimligt att välja metoden att rycka ut vissa varor, i detta fall oljan, och diskvalificera indexberäkningen med hänsyn härtill. Det finns ju andra viktiga strategiska varor som vi är beroende av när det gäller importen. Var hamnar vi, om samma situation skall inträda beträffande dem? Det går på lösa boliner, vilket man kanske nu djupt ångrar i fråga om vissa områden. Visser på saken så här: Regeringen har blåst upp till en ny ATP-strid, och vi är beredda att ta den. Det senaste överraskande inslaget är att regeringen — vilket också framkommit i dagens debatt — nu lär vara beredd att i viss mån ompröva sina förslag, då den, för att använda ett populärt uttryck, ”inte hade någon aning om” vilka verkningarna i själva verket skulle bli. I vår motion 35 har vi redovisat berörda områden. Konsekvensen har tydligen blivit en överraskning för regeringen, som enligt grundläggande regler för regeringsarbetet från olika håll har att inhämta synpunkter på sina förslag och genom denna procedur skaffa de upplysningar om saker och ting som regeringen inte själv vet någonting om. Förslaget är en verifikation på den sinkadusmässiga hantering som regeringen har ådagalagt vid utarbetandet av den här propositionen. Nu tvingas också utskottet med en omfattande remiss ta på sig regeringsarbetet och dra slutsatserna av det hela. Prognosen för vår framtid är denna: Sänkning av reallönen under de närmaste åren och inflation — om jag tillåter mig att nämna siffran 10 70 för 1981 tar jag säkerligen inte till för mycket. Vidare kan vi vänta en oacceptabel bytesbalansbrist, ett oacceptabelt budgetunderskott och troligen en oacceptabel arbetslöshet. Det är helt enkelt prognosen för nästa år, och den ger klart uttryck för att vi har en regering som på något sätt präglas av resignation och uppgivelse och som har accepterat metoden: Det går som det går. Det får bli som det blir. Vi skall försöka gneta och spara oss fram och hoppas på bättre tider. Även om vi far illa under processen, så skall väl så småningom det hela ändå rätta till sig. Vi upplever den helt orimliga situationen att vi har en regering som ställer sig vid sidan av händelseutvecklingen, inregistrerar vad som sker men gör det som om det vore något ödesbestämt, utan att visa vägarna för att få en positiv vändning i denna negativa utveckling. Inför en sådan regeringspolitik är det inte bara vi i oppositionen som står frågande. I långa stycken frågar industrins och handelns företrädare detsamma. Affärsbankernas ledningar ser med stor olust på att deras verksamhet har förvandlats till förvaltning av statens Nr 30 obligationer, och de frågar sig: Hur länge skall det hålla på? Företagen ser sjunkande omsättningssiffror och ställer samma fråga. Det mest bekymmersamma är utgångsläget för den nu inledda avtalsrörelsen. Den skall föras mot bakgrunden av ett rekord i inflation, och ingenting visar att ni i regeringen egentligen har uppmärksammat den och är beredda att motverka den. Avtalsparterna möter en regering som har kantat sin väg med brutna löften, inte bara dem som regeringen ställt ut i valrörelserna utan också dem som ställts ut i avtalsrörelsen, löften som ställts ut i den politiska debatten under den gångna sommaren och hösten. Nu bryter man löftena genom en planlös regeringspolitik. Hur skall fackföreningsrörelsen kunna tala med och umgås med politiker av denna karaktär? Det måste bli den fråga som arbetsmarknadens parter ställer sig. En gång kan man bli lurad, två gånger kan man bli lurad, men skall man bli lurad tre gånger? Det som skett har i sin tur föranlett att den fackliga sidan redan börjar tala offentligt om — och det har verifierats av Gunnar Nilsson under debatten i eftermiddags — att de tvingas se om sitt hus med bortseende från de s.k. samhällsekonomiska övervägandena. Och då ställer jag frågan: Vad ämnar regeringen göra? Tar ni itu med den obehärskade prisstegringen på bl.a. skogsråvarorna med de konsekvenser den har för bostadsbyggandet? Är ni beredda att se över priskontrollinstrumentet och sätta det i funktion? Är ni — och det är det väsentliga — beredda till en sådan omläggning av politiken att de framförliggande och ofrånkomliga bördorna får sin rättvisa fördelning med hänsyn till människornas bärkraft? Det är en alldeles avgörande fråga, om vi skall ha en rimlig chans att få fred på arbetsmarknaden. Och detta betyder att vi måste få en annan syn på skattepolitiken än vad en del regeringsförslag ger uttryck för som vi nu har mottagit. Det vore önskvärt att regeringen här tänkte om. Jag säger det, då ni onekligen på sista tiden har gett allmänheten ett intryck av att er tid medger en hel del andra mindre väsentliga framträdanden än att sitta tillsammans i kanslihuset och överväga dessa allvarliga ting. Det vi efterlyser är framför allt ett bevis på att inflationen kan reduceras. Vi vill ha ett stopp på de ständigt smygande prisstegringar som alla möter, bl.a. husmödrarna i butiken. Det är nödvändigt att uppmärksamma dessa ting, om inte löneförhandlingarna skall sluta med ett allas krig mot alla. Löntagarorganisationerna och svenska folket väntar i dag på en politisk ledning som tar ansvar och som går in och hjälper till för att få ekonomisk stabilitet. Vad ni gör inom de närmaste månaderna blir avgörande för om kursen skall läggas om eller om inflationskarusellen skall fortsätta. Vi har i våra motioner gett er goda uppslag. Tänk över dem och kom tillbaka! Är ni inställda på att ändra på den så konsekvent demonstrerade likgiltigheten när det gäller socialdemokratins synpunkter så är vi beredda att medverka i den nödvändiga ekonomiska saneringen. Vi har under den gångna hösten redovisat våra förslag, förslag som leder till en klar kursförändring och en utveckling mot en stabilisering av priserna, en balans i vår ekonomi och en ny förhoppning hos näringsliv och företag. 11 Naturligtvis löser man inte dagens problem med ett Alexanderhugg — jag vill gärna understryka det — men det bör finnas praktiska möjligheter att vända på den olycksaliga utveckling vi under de senaste fyra åren har bevittnat. Vi har alla samma intresse därav. Vi ställer upp från socialdemokratins sida, för samhällets och nationens bästa, på de förslag som vi har anvisat och på de vägar mot målet som vi anser möjliga och framkomliga. Fru talman! För att inte behöva besvära alltför många gånger med inlägg här i talarstolen vill jag — även om jag ser att ekonomiministern tyvärr inte haft tid att stanna kvar — också göra några reflexioner med anledning av dennes inlägg här tidigare i eftermiddag. Gösta Bohmans bedövande svada får väl tas som ett försök att låta ordsvallet camouflera politikens misstag. — Svårigheterna ligger djupare, sade Gösta Bohman. Nåja, något ligger det i detta, men det förklarar inte det förhållandet att det bara blir värre och värre år efter år. Den sittande regeringen har majoritet i detta hus och kan använda den majoriteten. Men man gör inte någonting — därav vår kritik. Gösta Bohman flyr till andra länders finansministrar, med förkärlek dit där han hittar sådana med socialdemokratisk partistämpel. Han talar bl.a. om England. Jag har ju upplevt den situation som Gösta Bohman befinner sig i, men inte som han bara i tre år utan i 21 år, och raden av finansministrar under perioden 1955 till 1976 med engelskt ursprung har varit mycket lång. De har praktiskt taget allesammans varit kunder hos Valutafonden, och de har varit präglade av enorma ekonomiska problem. Men det skulle aldrig falla mig in att göra en jämförelse mellan Sverige och England, eftersom nationerna är så vitt skilda i sina utgångslägen. I Finland har man haft ett par hyggliga år, men ser man tillbaka på den historiska utvecklingen finner man att det landet haft utomordentligt besvärliga år med arbetslöshet, devalveringar och utlandslån långt innan de problemen var aktuella för oss. Finland har som sagt haft ett par bra år, men det är inte säkert att den situationen varar så länge till. Tyvärr ser det ut som om också vårt östra broderland nu börjar få besvärligheter, med ett underskott i sin bytesbalans som ligger någonstans i närheten av 7 miljarder FM. Danmark präglas av ständiga kompromisser på grund av den politiska situationen där. Det går inte för Anker Jörgensen att föra en socialdemokratisk politik. Någon skall vara statsminister, och han har fått ta på sig den uppgiften för att se om han kan klara nödvändiga åtgärder fram till beslut i folketinget. Men dessa åtgärder behöver inte vara uttryck för den politik han innerst inne skulle vilja föra, om han hade de praktiska politiska möjligheterna därtill. Österrike har klarat sig bra, berättade Gösta Bohman. Ja, där har ju socialdemokratin haft en stark ställning. Österrike är väl den enda nationen i Europa som inte har prövat på svångremspolitik å la Bohman. Landet har ett starkt inslag av statsdrift i sitt näringsliv. Hela den tunga industrin är ju i betydligt större utsträckning än hos oss lagd i statens händer. När herr Bohman nu i ett par omgångar återkommit till att prisa Österrike, visste han Nr 30 kanske inte riktigt vad han gjorde. Nu har han fått reda på det och blir väl litet försiktigare i fortsättningen. Jag tycker emellertid, fru talman, att hela denna debatt är ganska meningslös. Vad som är avgörande är att denna nation klarade sig bra fram till 1976. Sedan har det inte gått bra längre. Det har efterlysts varför vi inte vid det här tillfället kom tillbaks med vårt förslag om importdepositioner. Ja, att vi inte gjort det betyder inte att vi har lagt detta förslag åt sidan. Vi har haft det uppe till diskussion, och det har avslagits i kammaren, med den sammansättning denna har. Vi kunde naturligtvis repetera allt som vi har fått avslaget, men då skulle vår partimotion bli en enormt voluminös handling.

Ja, fru talman, det var inte meningen att vi skulle ha någon skattedebatt häri dag —den kommer ju längre fram — men herr Bohman tog sig friheten att sjunga en psalmsång när det gällde marginalskattens betydelse. Jag har många gånger sagt att vi inte nonchalerar denna. Men marginalskatten är en detalj i det stora problemet om skatterna, och man kan inte diskutera skatteproblemet från så begränsade utgångspunkter som att gå upp här i talarstolen och gråta en skvätt över marginalskatterna; då kommer man inte dit man önskar. Under de senaste åren har det förts en politik som jag tidigare har betraktat som illa genomtänkt och budgetpolitiskt och statsfinansiellt slösaktig. Jag är inte ensam om den uppfattningen. Det har vräkts ut pengar generellt till det svenska näringslivet och till industriföretagarna utan att pengarna har fått avsedd effekt. De har byggt upp en likviditet; siffran — som har varit föremål för ett inlägg tidigare här i dag — är imponerande. Det behövde naturligtvis stramas åt, och detta skulle ha gjorts tidigare, men det får inte stramas åt på det sättet att folk far illa och blir arbetslösa. Politiken måste vara selektiv, hur olustigt det än låter i en borgerlig regerings öron. Om denna selektiva politik skall fortsätta eller inte när det gäller NCB får vi väl så småningom reda på. Här har ju under de senaste dagarna demonstrerats en oenighet i en väsentlig politisk fråga som, om ståndpunkten vidhålls, gör att allt vad parlamentarismens regler heter kommer på skam. Nu tror jag inte att den gör det. I valet mellan att inte sitta kvar i regeringen och att göra som herrar Fälldin och Ullsten säger kommer Gösta Bohman sannolikt att följa herrar Fälldin och Ullsten. Jag vågar mig på den profetian här, och jag skulle bli mycket förvånad om den inte håller.